Herr talman! När man har ett selektivt stöd, ett stöd riktat till personer med dåliga inkomster eller låga inkomster och höga kostnader, som i detta fall, måste man gå ut och informera om stödet för att de människor som har rätt till det också skall kunna söka det. Annars kommer slumpen att avgöra vilka som får kännedom om stödet och vilka som inte får det. Med ett mer generellt stöd, som barnbidraget, slipper man ifrån hela den administrativa processen. Man behöver inte göra reklam för det. Ingen behöver i dag gå ut och göra reklam för barnbidraget, därför att det betalas ut automatiskt. Jag tycker i och för sig att det är bra om man kan ha så generella system som möjligt. Men när man trappar ned bostadssubventionerna, som vi har gjort på senare år, är det svårt att undvika ett riktat stöd som ger möjligheter också för hushåll med låga inkomster att bo hyggligt. Det är där bostadsbidragen kommer in i bilden. För mig är det självklart att alla skall informeras om den möjlighet de har att vid låga inkomster och höga kostnader få bostadsbidrag. Jag kan inte se att det är något fel att myndigheterna använder de mest effektiva informationskanalerna, t.ex. TV, för att nå ut med denna information.

Herr talman! Jag är nog litet oroligare än Fredrik Reinfeldt för att slumpen kommer att avgöra vilka som får kännedom om dessa bidrag, ifall man bara förlitar sig till att människor själva skall söka bidrag. Låt mig ge ett exempel från ett annat område. Vi lägger snart fram en proposition till riksdagen om att ensamstående skall kunna få ett bidrag för förra året, detta år och en bit av nästa år, som kompensation för den borttagna skattereduktionen. Det är självklart för oss att gå ut och informera alla ensamstående, att använda alla kanaler som står till buds för att de skall få veta att de har denna möjlighet. Annars är det de som slumpmässigt råkar komma över informationen som får dessa pengar, medan andra blir utan och kanske upptäcker det för sent, när de inte längre kan söka bidraget. Det tycker jag inte är någon särskilt bra lösning.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig om vilka planer regeringen har för att trygga en bra familjerådgivningsverksamhet över hela landet. Rapporten har remissbehandlats. Förslaget bereds nu i socialdepartementet.

Herr talman! Jag hoppas att det blir under första hälften av nästa år. Det är viktigt att man får klarhet i huvudmannaskapsfrågan, så att man ute i landstingen och de kommuner som i dag bedriver verksamheten kan ta ställning. I dag fattas mycket kortsiktiga beslut. Detta skapar oro både bland dem som arbetar där och bland dem som är kunder, som behöver en långvarig kontakt osv. Det är viktigt. Jag hoppas att beskedet kan komma under första halvåret.

Herr talman! Tyvärr är det ett mycket stort antal kommuner som i dag har problem med sysselsättning och arbetstillfällen. Det har nu två månader i rad rört sig om 17 000 varsel, och varslen kommer i huvudsak från industri och näringsliv i övrigt. Jag är mycket väl medveten om situationen i Örnsköldsviks kommun, och den kommer att bedömas på rätt sätt när jag inom kort får en föredragning av samtliga de ansökningar från kommuner om omplacering vilka på ett eller annat sätt kommer upp till behandling inom departementet. Den föredragningen kommer som sagt att ske före jul, och därefter kommer så småningom vissa beslut.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om jag inte kan påstå att det var speciellt mycket innehåll i det. Men jag kan inte låta bli att uttrycka en bitterhet över att jag i dag är i den situationen att jag måste begära att Kalix skall få inte mindre än 300 milj.kr. för att klara den situation som vi där har hamnat i. Vi har försökt att på olika sätt informera stasrådet om läget och om de möjligheter som finns i ASSI i Karlsborg, men regeringen har inte velat ta till sig detta. Det har gjorts ett mycket seriöst arbete i Norrbotten. Länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, utvecklingsfonden, Kalix kommun och näringslivet i kommunen har medverkat i detta. Man kan konstatera att mot bakgrund av den situation som vi har i dag när det gäller sysselsättningen och när läget i ASSI har slagit igenom fullt ut sommaren 1992 kommer var fjärde Kalixbo att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det här är en situation som ingen av oss kan acceptera, och jag hoppas att inte heller arbetsmarknadsministern gör det. Man har därför nu skickat ett förslagspaket, som innehåller infrastrukturåtgärder, utbildningsåtgärder osv. Jag förstår att detta inte ännu har kommit fram till regeringen, eftersom det antogs av länsstyrelsen i fredags. Med tanke på att det här är den sista av höstens frågestunder fanns det dock ingen möjlighet att skjuta upp denna diskussion. Kostnaden för förslaget uppgår till totalt 200 milj.kr. för arbetsmarknadspolitiken och Det vore intressant att få veta hur arbetsmarknadsministern ser på detta. Jag vet att Börje Hörnlund har besökt Kalix och ASSI och att han känner till hur läget är. Det vore därför intressant att få litet närmare uppgifter om hur man från regeringens sida ser på detta.

Herr talman! Jag sade i mitt förra inlägg att jag förstod att handlingarna inte hade hunnit ned till Stockholm. Det är långt från Luleå till Stockholm, och det är fråga om ett beslut av länsstyrelsen. Till saken hör att länsstyrelsen var helt enig. Samtliga partier som sitter i länsstyrelsen i Norrbotten står alltså bakom kraven. Börje Hörnlund har besökt Kalix och har talat med företrädare för kommunen och för ASSI. Mot den bakgrunden tyckte jag att Börje Hörnlund ändå borde ha någon uppfattning om läget eller åtminstone borde kunna ange någon form av viljeinriktning för regeringen i detta sammanhang. Det hade jag faktiskt förväntat mig.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för ett bra svar. Systemet med de flexibla lönebidragen är i många fall mycket bra, såsom har påpekats i svaret. Vi har i mitt hemlän, Kopparbergs län, den erfarenheten att många flera arbetshandikappade har kunnat få anställning med det nya systemet än med det gamla. Men ändå sprider det sig nu en oro, särskilt inom en av handikapporganisationerna, för hur man med de nya reglerna skall kunna klara sin verksamhet framöver. Man vill när man i framtiden anställer nya lönebidragsanställda få ganska stora summor från både kommun och landsting för att kunna fortsätta med dessa anställningar. Kommun och landsting har som bekant en ganska trängd ekonomi och har små möjligheter att ställa upp i detta sammanhang. Detta kommer förstås att drabba de nya arbetshandikappade. Som också framhålls i svaret är arbetsmarknadsläget mycket dystert, i synnerhet i vårt län. Jag tror att vi just nu är värst drabbade i hela landet. Jag fick höra detta i går när jag var på studiebesök på länsarbetsnämnden. Men jag var också på studiebesök på Kulturarvet i Falun, vars huvudman är Nordiska museet. Man har 37 anställda med lönebidrag. Av dem kommer sju att omfattas av de nya reglerna för flexibla lönebidrag. Det betyder att man för några kommer att få bara Arbetssituationen är sådan att man vid pensionsavgångar inte anställer nya, eftersom pengarna inte räcker till detta. Jag undrar om de mycket fina åtgärderna innefattande 275 milj.kr. extra till de lönebidragsanställda kommer att räcka till även för alla nytillkommande arbetshandikappade som behöver lönebidrag i framtiden.
Herr talman! Det är naturligtvis många saker som påverkar det som nu sker. En sådan är de konjunkturer som olika företag är drabbade av och som gör att det är ont om medel över huvud taget. Jag är mycket väl medveten om att ett antal organisationer som i dag sysselsätter skyddad arbetskraft har mycket liten egen ekonomisk kapacitet. Jag förutsätter att länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna beaktar det i samtalen. Har man ingen egen betalningskapacitet, är det mycket svårt att gå in med en större andel, som kanske i och för sig vore berättigad med tanke på det arbete som man skall få utfört. Det har nu gått mycket kort tid, och jag möter det här också när jag är ute i landet. Helst skulle jag inte vilja utvärdera detta efter en kort tid i en lågkonjunktur, men jag lovar att noga följa det hela. Jag träffar AMS generaldirektör med jämna mellanrum för att diskutera olika frågor som förekommer inom AMS-världen.
Herr talman! Det var positivt att höra detta. Jag har på s. 25 i arbetsmarknadsutskottets betänkande i ärendet sett följande uttalande: Om oönskade effekter uppstår inom kulturinstitutioner på grund av införande av flexibla lönebidrag, har regeringen att vidta erforderliga åtgärder med hänsyn till den fortsatta verksamheten. Någon särskild framställning härom från riksdagens sida är enligt utskottets mening inte behövlig. Vi har fått en ny regering med förmodligen andra värderingar, men om jag tolkar arbetsmarknadsministern rätt står även den nya regeringen för den inriktning som här angivits. Jag vill fråga: Betyder uttalandet i svaret om att arbetsmarknadsministern skall följa utvecklingen att man skall tillsätta en utredning eller ganska snart utvärdera detta? Såvitt jag förstår kommer den utredningen att dröja.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat mig om regeringen, för att nå samstämmighet i bedömning och hantering av de regionalpolitiska frågorna, kommer att ta kontakt med närings och teknikutvecklingsverket. Bakgrunden till frågan är att Göran Aldskogius, verkets överdirektör, i en artikel i tidskriften Nordrevy nyligen bl.a. hävdat att Sverige kommer att tvingas till en geografisk koncentration av de regionalpolitiska åtgärderna till landets mellersta och södra delar. Tage Påhlsson har, såvitt jag förstår, uppfattat att artikeln ger uttryck för verkets officiella mening om regionalpolitikens framtida utformning i Sverige. Jag uppfattar emellertid artikeln som ett personligt debattinlägg. Någon kontakt med verket med anledning av detta anser jag därför inte behövlig. Jag vill dock nämna att verkets generaldirektör begärt ett sammanträffande med mig. Som ansvarig för regeringens regionalpolitik vill jag i detta sammanhang understryka att det av regeringsförklaringen klart framgår att hela Sverige skall leva. Detta förutsätter en aktiv och kraftfull regionalpolitik.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för det här ganska positiva svaret. Det innebär att regeringen och NUTEK, åtminstone NUTEKs överdirektör, inte har samma uppfattning om hur regionalpolitiken skall drivas. Det finns dock några frågetecken som bör rätas ut i sammanhanget. Anledningen till att jag ställde frågan är dels den beramade, eller beryktade, artikeln av NUTEK-chefen i tidskriften Nord-revy, dels en skrämmande delrapport av produktivitetsdelegationen som presenterades för en tid sedan. Den rapporten har titeln Infrastruktur och produktivitet. Den kan enligt vissa bedömare komma att bli en klassiker i framtiden med sin totala brist på fakta och realism och med så många teoretiska krumsprång och rätt hårresande slutsatser. Rapporten var författad av ett konsultföretag som uppenbarligen har ganska begränsade insikter i hur Sverige fungerar. Den skulle kunna tas med en nypa salt som isolerad företeelse, men det är mycket oroande att den tillsammans med NUTEK-chefens artikel kan ses som inslag i samma mönster och insatser med samma mål. Kan det vara så att målsättningen är att genom olika insatser försöka undergräva tilltron hos politiker och näringsliv till vår traditionella regionalpolitik? Finns det krafter i gång i landet som i princip vill lägga ner Norrland, skogslänen och kanske även Syd och Mellansveriges glesbygder? Är det någon sorts mullvadsarbete på gång? Jag skulle vilja höra vad arbetsmarknadsministern tror om det?
Herr talman!

Det är ju bra med en fri debatt. Jag kommer självfallet att ta upp den här frågan med generaldirektören i NUTEK så att jag kan vara övertygad om att regeringsförklaring och verk följs åt. Jag tror att svaret kommer att bli positivt. Sedan tar Tage Påhlsson upp detta med Temaplans -- företaget heter så -- utredning. Den är en underbilaga till produktivitetsdelegationen och behandlar kommunikationer m.m. I fredags var jag på ett möte i Umeå där ett antal professorer ställde upp just för att diskutera den vetenskapliga halten i Temaplans verk. Den är ju som sagt vetenskapligt upplagd. Temaplans arbete råkade ut för en förödande massiv kritik från dessa forskare. Jag tror att det är viktigt att alla saker kommer fram i den debatt som måste följa på detta. Jag har själv i ett större tal i Karlstad i förra veckan inför landets planerare behandlat det regionalpolitiska temat. Där har jag gett regeringens syn på olika sakfrågor.

Herr talman! Min erfarenhet är att vid regeringsskiften och när regeringen uttalar sig i policyfrågor brukar svenska ämbetsmän lojalt följa det. Jag förutsätter att så också är fallet i detta sammanhang. Jag vill också säga till Tage Påhlsson, och jag sade det förut, att jag har en ganska lång citatsamling från verkställande direktörer som har utlokaliserat sig till mindre orter. Där uttrycker de fördelarna av utlokaliseringarna. Jag tycker att det väger väsentligt tyngre i sak än enstaka debattörers inlägg. Detta är ingen avslutad verksamhet, utan det är många företag som diskuterar att av ekonomiska skäl söka sig till mindre arbetsmarknader.

Herr talman! Karin Pilsäter har mot bakgrund av att 1 § i lagen om religionsfrihet har åberopats för att stoppa ett moskébygge i Göteborg frågat mig om jag avser att ta något initiativ i syfte att ge lagen en sådan ändamålsenlig formulering att den inte kan misstolkas. Först vill jag bara erinra om att jag givetvis inte kan kommentera lagtillämpningen i ett konkret ärende. Rent allmänt kan jag dock säga följande. Den bestämmelse som frågan avser lyder: ''Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.'' Ordalagen är hämtade från 1809 års regeringsfrom och ger uttryck åt den princip om religionsfrihet som nu är fastslagen i 2 kap. regeringsformen. Bestämmelsen innehåller också den begränsning som gäller enligt grundlagen och som består i att beteenden som normalt är straffbara inte blir tillåtna bara för att de förekommer i samband med utövandet av religionsfriheten. Enligt min mening säger den angivna paragrafen inte annat än bestämmelsen om religionsfrihet i regeringsformen. Jag anser därför att det inte finns anledning att nu ta initiativ till att ändra bestämmelsen.

Herr talman! Självklart är religionsfriheten mycket viktig, och det värnas ju också om den genom att den finns fastslagen i grundlagen. I det fall som fått Karin Pilsäter att ställa den här frågan vill jag ändå påpeka att man har bara åberopat den ifrågavarande bestämmelsen. Det är alltså inte fråga om att en domstol, eller om det nu är länsstyrelsen, har använt bestämmelsen som motivering för ett beslut. Det är ju ofta så i sådana här ärenden, liksom i övrigt när det gäller rättsliga tvister, att man tar till vad man hoppas skall kunna göra intryck på den rättsvårdande myndigheten. Man åberopar alltså både det ena och det andra i hopp om att få litet hållpunkter för sin uppfattning. Jag tycker inte att det här är en källa till låt mig säga tvekan om innebörden i bestämmelsen, så länge det inte har visat sig i rättstillämpningen att det förekommer någon sådan tvekan. Och jag vill ju säga, att skulle det vara så att man från de rättsvårdande myndigheternas sida åberopar en sådan här bestämmelse i ett fall liknande det nu aktuella, finns det anledning att se närmare på saken.
Herr talman! Jag tycker också att det handlar om vilka signaler som sänds ut till människor. Min erfarenhet från min egen hemkommun, Botkyrka, är den att när religionen utövas som varianter på den vanliga protestantiska Lutherska läran är det inga problem och då har man stor förståelse. Men när det gäller religion som utövas utifrån andra trosuppfattningar och traditioner är det en helt annan sak, vare sig det är fråga om muslimer, kristna eller anhängare av någon annan religion. Politikerna vill oftast väl, men det blir fel. Rättstillämpningen härvidlag finns det väl i och för sig inget exempel på ännu. Jag har inte forskat i saken, men jag törs knappt tänka på vad som står i förarbetena till 1809 års regeringsform som man möjligen, om ville, skulle kunna hävda är det som gäller. Lokala opinioner dyker upp, och på något sätt kanske man lurar dem att tro att det finns ett rättsligt stöd för att motsätta sig utövandet av en främmande religion. Jag tycker fortfarande att den här paragrafen är otidsenlig och att man således borde överväga att ändra på den.

Herr talman! Anna Stråkander har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att undanröja besvär och kostnader som föranleds av att statsbidragen för landstingsutbildningarna ges till primärkommunerna och av att vissa tidigare landstingskommunala utbildningar i den nya gymnasieskolan ersätts med primärkommunal utbildning. Riksdagens beslut om ansvarsfördelningen för skolan innebär att det är primärkommunen som är skyldig att se till att kommunens ungdomar får gymnasial utbildning. Detta kan ske antingen i den egna kommunen eller genom att kommunen sluter avtal med annan primärkommun eller landstingskommun. Det förhållandet att det är primärkommunerna som har ansvaret för att ungdomarna får utbildning gör det naturligt att statsbidraget går till primärkommunerna. Jag har inte för avsikt att ta initiativ till någon ändring på den punkten. Jag är övertygad om att det merarbete som Anna Stråkander nämner är av övergående karaktär och något man får vara beredd på vid en så stor förändring som den nya ansvarsfördelningen och det nya statsbidragssystemet inneburit. Barn och fritidsprogrammet ersätter inte endast sådana utbildningar som varit landstingskommunala utan även primärkommunala och kommer dessutom att bli en god grund för arbete inom områden där det hittills saknats en bra utbildning. Jag har också erfarit att intresset för denna nya samlade utbildning för arbete inom barn och fritidsområdet är mycket stort. Jag har inte för avsikt att föreslå någon förändring av huvudmannaskapet för barn och fritidsprogrammet.

Herr talman! Den intressanta frågan är väl den som Anna Stråkander tog upp i sitt inlägg, nämligen varför landstingen över huvud taget skall bedriva utbildning. Tanken är naturligtvis att de kanske inte skall göra det på lång sikt. Nu har det av olika skäl funnits goda argument för att behålla en del av utbildningarna. Vad jag har försökt säga i svaret är att jag inte tänker företa några förändringar nu. Jag tror att problemet med det administrativa merarbete som man har därför att pengarna skickas direkt till kommunerna går att lösa. Sedan tror jag också att det måste vara fullt möjligt för kommuner och landsting att samverka. I frågan beskriver Anna Stråkander bl.a. en del bekymmer med halvtomma skolor och säger att man inte kan utnyttja möjligheterna till samläsning. Det faktum att man byter huvudman skall naturligtvis inte omöjliggöra ett konstruktivt samarbete. Det finns säkert många praktiska frågeställningar kring det här kortsiktiga perspektivet, men med de längre perspektiven i bakhuvudet ser jag ingen anledning att nu ändra i det. Däremot får vi naturligtvis vara vaksamma på om det uppstår riktigt besvärliga knutar, som vi måste lösa upp. Men jag tror som sagt att vi ännu så länge har för liten erfarenhet för att kunna vara säkra på det.
Herr talman! Det gläder mig att märka en liten, liten glidning i statsrådets svar; statsrådet tycks mena att det absolut inte är så här det skall vara, utan man följer utvecklingen. Det tror jag att man skall göra. Jag tror att man skall titta närmare på landstingens nuvarande utbildningar. Går det att föra över naturbruksutbildningarna till kommunerna, och klarar glesbygdskommunerna det? Skulle vårdutbildningen kunna bedrivas i primär kommunal regi? Nu ligger den nära verksamheten; det är ett slags inbyggd utbildning, och man följer vårdens utveckling och krav. Man bör också titta närmare på praktikplatshanteringen. Jag tror absolut att man skall vara vaken för diskussioner och se vad som kan göras -- det är i alla fall ett dubbelt administrativt arbete som sker. Jag tackar statsrådet för svaret. Det är min förvissning att statsrådet är införstådd med problemen. Jag kommer att med spänning följa utvecklingen på utbildningsområdet i framtiden.

Herr talman! Christina Linderholm har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att i lag eller förordning reglera föräldrars rätt till inflytande i skolan. Låt mig först hänvisa till regeringsförklaringen. Där framgår att alla skall ges rätt att fritt välja skola. Det tror jag är en viktig förutsättning för ett ökat föräldraengagemang och för att stärka familjens betydelse i skolan. Men det innebär samtidigt, vill jag understryka, ett ansvar för hemmen att göra aktiva ställningstaganden. Jag vill vidare erinra om att skolverket nyligen fått regeringens uppdrag att lämna förslag till en ny statlig rektorsutbildning. Enligt regeringens uppdrag till verket bör ett moment i denna utbildning bli elevers och föräldrars rättigheter och ansvar. Förslaget skall redovisas senast den 15 Jag kan också informera om att nya direktiv till läroplanskommittén är under utarbetande. I det fortsatta läroplansarbetet skall skolans samarbete med hemmen uppmärksammas. Samarbetet mellan skolan och hemmen bör, anser jag, utgå från det gemensamma intresset att skapa goda uppväxtbetingelser för barnen men också från ansvarsfördelningen mellan skolan och hemmen när det gäller elevernas kunskaps och färdighetsutveckling och den sociala och emotionella utvecklingen. Skolans huvuduppgift är att ge eleverna goda kunskaper och färdigheter, men skolan skall också bidra till elevernas fostran. För den personliga utvecklingen har dock hemmen huvudansvaret. Kommittén skall redovisa sina förslag senast den 1 september 1992. Jag är beredd att hålla med frågeställaren om att det kan förefalla märkligt att man valt att lagreglera elevinflytandet medan man samtidigt har avstått från att markera vilket inflytande föräldrar skall kunna utöva. Jag är dock inte nu beredd att direkt uttala mig för en formell reglering av föräldrars rätt till inflytande i den kommunala skolorganisationen. Min uppfattning är att man vid varje skola skall komma överens om formerna för samverkan. Det utesluter dock inte att det kan finnas skäl att centralt reglera också föräldrainflytande. Jag vill dock först avvakta resultatet av de initiativ rörande föräldrasamverkan som jag redan tagit och som jag här redogjort för.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga till statsrådet Ask. Den gällde föräldrars rätt till inflytande i den skola där barnen befinner sig, inte i första hand rätten och möjligheten att välja skola. Jag tycker också att det är bra att rätten för föräldrar att välja skola för sina barn finns, men i det här fallet rörde frågan mer ett principiellt ställningstagande som jag tycker att regeringen borde göra på ett mer positivt sätt med utgångspunkt i min fråga. Det handlar om att ta konsekvenserna av ett beslut som riksdagen har fattat med anledning av propositionen om ansvaret för skolan. Det ansvaret tog inte den förra regeringen, menar jag. Det finns angivet i propositionen liksom i utskottsutlåtandet att det krävs ställningstaganden såväl i kommunen som i skolan till hur föräldrainflytandet -- liksom i och för sig elevinflytandet -- skall utformas. Det finns ingen uppföljning av det beslutet i riksdagen, trots att man biföll propositionen och utskottets utlåtande i den del där vikten av inflytande betonades. Det är märkligt, tycker jag, att man i förordningstexten, som statsrådet också har påpekat, har betonat elevinflytandet. Jag tycker att det är bra att man har gjort det, men föräldrainflytandet ramlade bort. Det är märkligt, eftersom föräldra och elevinflytandet hela tiden följdes åt i propositionen och i utskottsarbetet. Min principiella fråga är: Är det inte rimligt att man följer upp beslutet både när det gäller elevinflytande och när det gäller föräldrainflytandet? Det gäller inte att definiera hur föräldrainflytandet skall utövas på varje enskild skola eller i varje enskild kommun utan det gäller att betona att rätt till och utrymme för föräldrars inflytande skall finnas.

Herr talman! Jag lovar att tänka på det -- självfallet. Det finns ett argument som vi inte har resonerat om här och som också talar för att man måste titta närmare på den här saken, och det är den förändring som nu sker på skolområdet och som kan skapa konflikter därför att man från skolans håll kan uppfatta att andra träder in på det professionella området. Jag tror att avgränsningsfrågorna är väsentliga att reda ut -- det finns nog ganska mycket att göra på det området. Jag har som sagt förstått frågan, och jag lovar att tänka på den.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag är beredd att föreslå åtgärder som möjliggör för statens institut för handikappfrågor i skolan att under våren 1992 bedriva sitt arbete utan allvarliga indragningar av angelägen verksamhet. Jag vill först erinra om att riksdagen fastställer en myndighets budgetramar i huvudsak efter förslag av regeringen. De anvisade förvaltningsmedlen utgör det utrymme inom vilken en myndighet har att planera sin verksamhet. Beräkningen av en ny myndighets verksamhetsmedel präglas i viss mån av osäkra antaganden. I SIHs fall var det dock i huvudsak en gammal verksamhet, nämligen den regionala organisationen för pedagogiskt stöd till handikappade elever, som tidigare tillhörde länsskolnämndernas verksamhetsområde, och de fyra rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel, som tidigare ingick i verksamhetsområdet för statens institut för läromedel. Medel för detta överfördes ograverade. Därtill kommer resurser för de arbetsuppgifter som tidigare utfördes inom skolöverstyrelsen som central förvaltningsmyndighet och som nu tillkommer SIH. Dessa beräkningar grundade sig på aktuella uppgifter av SÖ om resursåtgången. Jag har svårt att tro att denna uppgift underskattades till en omfattning som enligt SIH motiverar en ökning med 18 milj.kr., mer än en dubblering av förvaltningsmedlen. Framställningen från SIH är i sedvanlig ordning under beredning i regeringskansliet. Jag kan inte nu uttala mig om utgången av denna beredning.

Herr talman! Det är bra att vi har samma grundinställning i dessa frågor. Beatrice Ask, om det ibland blir tufft i diskussionen med finansen, så hänvisa till att det faktiskt är samhällsekonomiskt lönsamt att de handikappade ungdomarna tidigt får ett sådant stöd att de sedan kan komma ut på den öppna arbetsmarknaden och få ett värdigt liv. Sådant är också pengar även om det inte syns på ett enskilt konto. Jag tycker att det känns betryggande att ni med stort allvar går in och ser över SIHs budget. Vi skall visserligen se på möjligheter till besparingar inom all verksamhet, men var försiktiga när ni går in och analyserar verksamheten på lång sikt. Denna verksamhet är socialt, humanitärt och samhällsekonomiskt angelägen.
Herr talman! Jag tror inte att Inger Lundberg och jag har olika uppfattningar. Jag vill bara säga att man framför allt måste vara mycket vaksam när man bygger upp en ny myndighet -- vi har nu två på skolområdet -- och hela tiden fråga sig om man bygger upp en effektiv administration och organisation. Det är i första hand på det området som vi bör se till att vi har en effektivitet i den statliga förvaltningen, så att vi kan frigöra så mycket resurser som möjligt för den egentliga kärnverksamheten, nämligen det direkta stödet till handikappade elever och i viss mån till lärare och föräldrar.
Herr talman! Jag vill bara peka på -- även om jag tror att statsrådet också har tagit det till sig -- att den här organisationen är uppbyggd så att den tunga kärnan i verksamheten utgörs av konsulentverksamheten och läromedelsproduktionen. Det är de utåtriktade verksamheterna som går direkt till eleverna. Man har en förhållandevis mycket liten administration i Härnösand. Denna administration har till uppgift att vara ett stöd för fältorganisationen. Det är inte en stor samling byråkrater, utan vi talar om människor som jobbar ute på fältet.

Herr talman! Ulrica Messing har frågat utbildningsministern vilka former regeringen tänkt sig för att möjliggöra att de offentliga bidragen följer eleven. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det är alldeles riktigt som Ulrica Messing säger i sin fråga att regeringen vill öka friheten för elever och föräldrar att välja skola. De närmare formerna för detta är under beredning i regeringskansliet, och regeringen avser att återkomma till saken i en proposition under våren.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern för svaret på min fråga. Jag kan i och för sig förstå att det kan vara svårt att berätta närmare om formerna. Jag undrar dock om skolministern utifrån de diskussioner jag antar att regeringen hade innan man skrev regeringsförklaringen, kan gå in på litet grand av vad det kommer att innebära att de offentliga bidragen skall följa eleven. Skall det t.ex. bli möjligt att komplettera dem själv med egna pengar? Skall pengarna betalas ut direkt till eleven via en check eller kommer de att överföras till skolan? Har regeringen funderat vidare på detta?
Herr talman! Jag avser inte att gå in på några detaljer. Grunden för systemet är ändock riksdagens beslut. Riksdagen har nämligen beslutat att de statliga medlen skall fördelas till kommunerna per elev. I detta skall det ingå medel för elever oavsett om de har valt eller väljer en kommunal eller fristående skola. Det är något av grundstommen till det system man tänker sig. I beslutet finns också formuleringar som gäller att kommunerna skall använda de kommunala resurserna på samma sätt. Man skall behandla skolor med olika huvudmän på samma sätt -- pengarna skall följa med. Detta är grunden, och sedan finns flera praktiska frågeställningar kring hur detta skall konstrueras. Jag tror att vi i en proposition skall ange principerna. Vi skall inte i detalj låsa varje system. Det finns mycket tydliga skäl till att kommunerna också måste ha en möjlighet att anpassa sig efter lokala förhållanden. Sedan vill jag bara kommentera Ulrica Messings fråga om man skall skicka hem en check till föräldrarna för varje barn. Nej, naturligtvis skall man inte göra det. Det är en missuppfattning. Många får nämligen för sig att när det i debatten talas om en skolpeng, en skolcheck eller något annat begrepp är det fråga om att man skall skicka hem en utbetalningsanvisning till folk. Men det är ett gräsligt opraktiskt system både för myndigheter och för berörda elever och föräldrar. Det viktiga är att man ser till att elever och föräldrar får en möjlighet att aktivt välja skola och att den skolan får de resurser som finns för eleven i fråga. Det är min grundinställning. Det gäller då att hitta ett administrativt bra system, och sådana finns det många olika exempel på. Detta är något som man naturligtvis får reda ut i en proposition eller åtminstone i debatten kring den.
Herr talman! Jag uppskattar att skolministern svarade på frågan om skolchecken. Jag är nämligen övertygad om att det skulle skapa en väldig byråkrati att skicka ut en sådan till var och en i familjerna. Det var därför positivt att man inte har tänkt sig den formen. Jag är positivt inställd till att eleverna skall få större möjligheter att välja vilken skola de vill gå i. Det tycker jag är jättebra. Men jag ser också problemen som uppstår om fler elever söker sig till en och samma skola. En del skolor kommer naturligtvis att vara populära under olika tider. Jag undrar om skolministern eller regeringen har funderat på hur en eventuell uttagning skulle gå till om det visar sig att det till en skola söker sig dubbelt så många elever som vad skolan egentligen har möjlighet att ta emot.
Herr talman! Jo, vi har funderat på den frågan. Riksdagen har beslutat att vi nu på ett mycket dramatiskt sätt skall gå från ett skolsystem till ett annat, och detta är också vad regeringen vill. Vi går nu ifrån ett ganska centraliserat system med tyngdpunkten på kommunala skolor, som stöds i större utsträckning än fristående skolor. När man i samband med detta ändrar på reglerna för statsbidrag dyker det upp väldigt många praktiska och principiella frågor rörande avgifter, intagning och mycket annat. Intagningsfrågan är krångligare än att det bara gäller att hitta på en enkel princip. Vi har redan i dag olika antagningsregler även till kommunala skolor. Vi har musikskolor, där man kräver en viss musikalitet som grund för intagning. Vi har skolor med speciell pedagogik som riktar sig till elever med vissa speciella behov. Det finns en mängd sådana exempel. Detta är just sådana frågor som skall utredas och tas upp i de propositioner som kommer att läggas fram på detta område till våren.

Herr talman! Ulrica Messing har frågat utbildningsministern om regeringen avser fullfölja eller stoppa gymnasiereformen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. 1992 96 i den meningen att alla elever det läsåret skall tas in i de nya programmen. Den kommun som så önskar och har möjlighet kan alltså ta in elever på de nya programmen läsåret Skolverket har i dagarna överlämnat förslag till utbildningsplaner för programmen för gymnasial utbildning och den grundläggande vuxenutbildningen. Arbetet med kursplaner pågår inom skolverket. Men tiden är pressad. Kursplaner skall bli klara till sista mars, och för både kommuner och elever innebär detta en mycket snäv tidsmarginal. Jag har därför stor förståelse för de kommuner som nu säger att de skyndar långsamt och utnyttjar den möjlighet reformen ger kommunerna att bygga ut i egen takt.

Herr talman! Främlingsfientlighet bland ungdomar har diskuterats flera gånger under hösten här i kammaren. I anslutning till den debatten har jag sagt att det är viktigt att skolan inte accepterar en rå och främlingsfientlig ton bland eleverna. Jag har också tillsammans med skolverket konkret visat på det rikliga material som faktiskt finns för att ge eleverna kunskaper i dessa frågor. Det är ju ute i skolorna det viktigaste arbetet kan och måste göras. Ulrica Messing har nu frågat mig vad jag och regeringen själva tänker göra för att motverka rasism och främlingsfientlighet bland ungdomar. För egen del vill jag först upprepa min åsikt att arbetet i skolan måste vara tålmodigt med syfte att på sikt påverka normer och attityder. Ytliga akutåtgärder riskerar att aldrig nå fram till dem som verkligen berörs. Jag vet att många lärare gör ett mycket engagerat arbete och har utvecklat goda metoder. Men det behövs också ett fortsatt stöd. Här skall vi på olika sätt förtydliga både dagens läroplaner och framför allt de nya vi skall gå över till. I det läroplansarbete jag skall ge nya direktiv till är en huvudlinje att förstärka baskunskaperna, t.ex. i historia. Som jag ser det har de flesta ungdomar en öppen och vidsynt inställning till sina medmänniskor och till omvärlden. Men de behöver ofta få bättre kunskaper om vårt eget ursprung och vårt kulturarv. Mycket av främlingsfientligheten kan säkert förklaras med att många ungdomar vet för litet om dessa frågor. Vad så gäller regeringen i övrigt finns det flera exempel på hur vi arbetar med frågan. I morgon, den 11 december, har ungdomsministern tillsammans med Barn och ungdomsdelegationen inbjudit till ett seminarium om ungdom och främlingsfientlighet. En eftervalsundersökning av ungdomars syn på bl.a. invandring och rasism redovisas, liksom slutsatser kring skolvalen. Vid en presskonferens kommer sedan ungdomsministern att presentera undersökningen och sina förslag till insatser mot främlingsfientlighet. Dagen därpå har det särskilda sekretariatet vid kulturdepartementet för invandrar och flyktingpolitik inbjudit till en forskarträff, där temat är ''Rasism och rasistiska organisationer i Jag vill avsluta med att säga att det är vår uppgift som politiker att uppmärksamma invandrar och flyktingungdomarnas villkor. Ungdomskommittén presenterade i augusti ett delbetänkande, ''Olika men ändå lika'', på detta tema. Betänkandet remissbehandlas nu och bereds därefter i civildepartementet. Regeringen återkommer till riksdagen med förslag i denna fråga, och då får vi anledning att på nytt ta upp invandrar och flyktingungdomarnas situation.

Herr talman! Jag har inte anledning att ha synpunkter på de politiska ungdomsförbundens roll och uppgifter i det här sammanhanget. Jag har viss erfarenhet på området, och det är självklart att jag uppfattar att ungdomsförbunden gör ganska kraftfulla insatser. Men det är ett svårt klimat att arbeta i när det gäller att skapa intresse kring politik. Den största insats som både statsråd och riksdagsledamöter kan göra är att vara aktiva och delta i den debatt som måste föras. När det handlar om invandrar och främlingsfientlighet är det attityder som skall förändras. Jag kan tyvärr inte lägga fram en proposition för riksdagen och säga att vi skall sluta med främlingsfientlighet i alla hörn och kanter av Sveriges skolor. Det fungerar inte så. Däremot tror jag att det är oerhört väsentligt att det är hög kvalitet på undervisningen i historia, religionskunskap, samhällskunskap och mycket annat, samt att man ställer ordentliga krav på arbetsklimatet i skolan. Där kan vi med läroplan och mycket annat vidta åtgärder. Jag vill tala om arbetsklimatet i skolan, därför att jag är helt övertygad om att en del av det som uppfattas som främlingsfientlighet och tendenser till rasism ute på skolorna handlar om ett ociviliserat uppträdande, om brist på hyfs och ordning och att man har låtit det gå för långt. Råa kommentarer eller bisarra skämt övergår lätt till något som enskilda individer uppfattar som mycket besvärande och kan av andra tolkas på ett sådant sätt att det skapar grund för dessa attityder. Därför är det viktigt att ställa sådana här krav. Jag ser därför att det är skolans uppgift att framför allt ge grundkunskaperna och sätta ramar för den fostrande roll som skolan har. Sedan får vi med liv och lust delta i den här debatten, som är oerhört central. Det är först när vi får varje enskild medborgare att ta sitt medborgerliga ansvar i ett demokratiskt samhälle som vi blir av med de här bekymren.
Herr talman! Skolministern och jag är helt överens om att vi alla måste hjälpas åt att föra den här diskussionen var den än förekommer. Jag tror inte att vi här i parlamentet kommer att vinna några stora segrar då det gäller att motarbeta rasism och flyktingfientlighet. Jag vill därför fråga om skolministern kan tänka sig att en del skolor är inriktade på olika teman, t.ex. att en skola under en kortare tid arbetar projektlikt med flykting och främlingsfientlighet.
Herr talman! Det är fullt möjligt för skolor att ta sådana initiativ inom de ramar som finns i läroplan och annat. Det görs också på många håll.

Herr talman! Jag är ledsen att Kent Carlsson inte är nöjd med mitt svar. Det jag försökte redovisa i svaret var att det sedan länge har funnits en praxis vad gäller idrottsrörelsen och dessa regler. Jag har antytt skälet till att man har haft denna praxis. Jag har konstaterat att riksdagen relativt nyligen, dvs. i samband med skattereformen, har beslutat sig för att lagfästa tidigare praxis. Jag har anfört två skäl till detta. Det ena handlar om att det inte alltid är önskvärt för den enskilde att han slipper få ett socialförsäkrings och pensionsskydd för de inkomster han har. Det andra är att man skall vara restriktiv med att plussa på med ytterligare undantag. Vad gäller själva tolkningen av detta, har det inte ett dugg att göra med att någon driver en sämre verksamhet, som Kent Carlsson nyss antydde, utan det har att göra med de utgångspunkter som jag här har angett. Vad sedan gäller reformplanerna på området bör mitt svar tolkas så att regeringen inte har några omedelbara planer på att föreslå en ändring.
Herr talman! I skattereformen, som beslutades här i riksdagen, sades det att man skulle följa upp effekterna av den för folkrörelserna. Man skulle t.ex. granska hur idrotts och handikapprörelsen hade drabbats. Det visar sig att bägge parter har drabbats av merkostnader genom skattereformen. Det vore intressant att få reda på hur regeringen ser på den uppföljning som riksdagen har beställt. Jag måste få återkomma till rättvisan för föreningarna. Jag skall alltså tolka svaret så att regeringen inte tänker göra några förändringar av nuvarande regler, och det innebär att idrottsföreningarna även fortsättningsvis får avgiftsbefrielse upp till ett halvt basbelopp och att andra ideella föreningar, inkl. handikapporganisationerna, får betala. Jag har mycket svårt att förstå de olika värderingar som man på det sättet gör av de olika föreningarnas verksamhet.
Herr talman! Jag tycker inte att Kent Carlsson skall tolka in något annat än det jag säger. Jag sade att regeringen inte hade några omedelbara planer på att föreslå ändringar på den här punkten. Vad gäller de uttalanden som gjordes om att man skulle följa upp skattereformen, skall det naturligtvis göras i enlighet med vad som har sagts. Det kan dock möjligen erinras om att skattereformen har genomförts fullt ut fr.o.m. den 1 januari i år.

Herr talman! Mitt svar på den punkten är, förhoppningsvis för sista gången, att det inte föreligger några omedelbara planer. Skälet till att jag säger det är att jag, då jag redovisar vad som är på gång inom regeringskansliet, så tydligt som möjligt bör markera för dem som frågar och för riksdagen i dess helhet om det ligger några omedelbara ändringar på skrivbordet. I det här fallet gör det inte det.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att även de som inte begärde undantagande men inte heller betalat sina avgifter skall få rätt till pensionstillskott. När ATP infördes år 1960 gavs möjligheten att ställa sig utanför ATP-försäkringen för inkomster av annat förvärvsarbete än anställning. Denna möjlighet avskaffades dock fr.o.m. år 1982 för alla som är födda senare än år 1923. Av denna grupp pensionärer finns ett mindre antal som inte har pensionstillskott och inte heller omfattas av de förbättringar som riksdagen beslutade om för de s.k. Dessa pensionärers situation prövas inom ramen för den kartläggning av pensionärernas levnadsvillkor som pågår och den KBT-översyn som sker och som senare under 1992 kommer att beredas inom socialdepartementet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag kan konstatera att det är positivt till skillnad från det svar som jag fick av förutvarande socialministern Ingela Thalén, som inte ville vidta några åtgärder. Hon ansåg att hade man begärt undantagande var det inte mer med det. Jag hade självklart en baktanke med min fråga. Jag hoppades att jag skulle få ett positivt svar denna gång. Det tycker jag att jag trots allt har fått. Jag är övertygad om att Bo Könberg delar min uppfattning att även dessa gamla skall få sin existens tryggad så att de slipper ekonomiska bekymmer och får möjlighet att njuta litet av livet på sin ålders höst. Det är inte humant när människor som har arbetat hela sitt liv skall tvingas att arbeta även efter uppnådd pensionsålder för att över huvud taget kunna existera. Det finns exempel på människor som är över 80 år och har bara 2 500 kr. i månaden i pension. Det kan de inte existera på. Vi vet även att dessa människor är mycket stolta. De har varit med om att bygga upp den välfärd som vi har i dag. De går inte till socialförvaltningen för att få socialbidrag, utan de sätter en ära i att klara sig själva. Därför fortsätter de att arbeta tills de stupar. Enligt de uppgifter som jag har lär det röra sig om ganska få personer. Att de skall få sitt pensionstillskott och sitt KBT låter positivt. Trots allt har de arbetat, men de har inte haft möjlighet att betala den avgift som de har blivit påförda. Jag hoppas att denna kartläggning inte skall ta alltför lång tid utan att de skall hinna få sitt pensionstillskott och sitt KBT.
Herr talman! För att ta det sista först vill jag säga att vi hoppas kunna klara själva kartläggningen till mitten av våren. Det är inte fråga om någon långhalning eller dragande i långbänk i den delen. Däremot vill jag ändå markera, som jag har sagt i mitt svar, att frågan skall ses över och att vi kommer att återkomma till den. Det innebär inget definitivt löfte om någon ändring på denna punkt. Jag kan ändå nämna att pensionsberedningen när den tog upp undantagandepensionärerna gjorde en bedömning av vad det skulle kosta att göra denna ändring för dem som inte har betalt sin avgift. Det handlar om kostnadsökningar på ca 60 milj.kr. Det rör sig alltså inte om helt obetydliga belopp.
Herr talman! Jag tycker inte att det skall vara så särskilt svårt att konstatera varför man inte har betalt. Det kan vara människor som har haft en rörelse, som inte har givit ett sådant överskott att de har haft möjlighet att betala och som är mycket gamla. Självklart tycker jag att de som av andra orsaker har underlåtit att betala sina avgifter får stå sitt kast. Jag hoppas ändå att just dessa mycket gamla människor skall få sitt pensionstillskott så att de slipper gå till socialförvaltningen.
Herr talman! Jag är inte fullt säker på att det går att utskilja dessa grupper från varandra. Jag tror att det i denna grupp finns även personer som hade kunnat betala sin avgift. Barbro Sandberg har som vanligt en mycket människovänlig utgångspunkt, när hon utgår från att det i samtliga fall skulle röra sig om människor som inte har haft denna möjlighet. Problemet med denna grupp är att det finns människor av båda typerna.

Herr talman! Den kartläggning som vi vidtar syftar till att undersöka vilka pensionärer i Sverige som har det sämst och vilka orsakerna härtill är. Vi skall ha det såsom underlag för förbättringar. När undantagandepensionärerna är avklarade, är det givet att den nu nämnda gruppen kommer att finnas med i denna genomgång.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka planer regeringen har för att skapa flexibla, individanpassade lösningar inom den psykiatriska vården. har under sitt kartläggningsarbete visat på betydande brister vad gäller ansvarsförhållanden och organisation av service, stöd och vård till psykiskt störda personer. Utredningen har också nyligen i ett delbetänkande Stöd och samordning kring psykiskt störda -- ett kunskapsunderlag, SOU 1991:88, redovisat en stödform som på ett bredare sätt söker hantera de nya förutsättningar satsningen på öppna vårdformer inom psykiatrin givit. Denna stödform har utvecklats och etablerats i länder som legat före oss i denna utveckling. Jag vill dock poängtera att psykiatriutredningen ännu inte tagit ställning till om och i vilken form en eventuell sådan stödfunktion bör införas i Sverige. Utredningen förväntas komma med sitt slutbetänkande vad gäller de vuxna psykiskt störda före utgången av juni månad 1992. Mitt svar till Göte Jonsson blir därmed att regeringen i första hand avvaktar psykiatriutredningens förslag. Efter remissbehandling av utredningens slutbetänkande avser jag att föreslå regeringen att till riksdagen lägga fram en proposition om den psykiatriska vården. Jag vill också erinra om att det särskilda stimulansbidraget om 400 milj.kr för budgetåret reformen, även kan användas till gruppboende för psykiskt störda personer. Motsvarande bidrag avses utgå under de följande fyra budgetåren, varför sammanlagt 2 000 milj.kr. kommer att avsätts för detta ändamål.

Herr talman! Jag är medveten om dessa frågeställningar i samband med ÄDEL-reformens förändringar. Problemet, som jag ser det, är att vi fortfarande har signaler från detta hus och från den tidigare regeringen om att vi måste påskynda avinstitutionaliseringen. Vi moderater har under hela 1980-talet varnat för effekterna av en för snabb avinstitutionalisering. Tyvärr har vi fått rätt. Vi ser nu effekterna av att det har gått för snabbt och att vi inte har haft resurser att möta behoven av öppnare boendeformer. Därför borde statsrådet och regeringen se på förutsättningarna för de beslut som i detta hus har fattats beträffande avinstitutionaliseringen och studerna de följder som vi får genom detta förhållande. Jag är inte säker på att det är klokt att gå så långt som nuvarande beslut ger möjlighet till. Vi måste i stället göra en avstämning också när det gäller själva principen för avinstitutionaliseringen.
Herr talman! Om jag något går in på den större fråga som finns invävd i detta, nämligen frågan om den allmänna utvecklingen av psykiatrin i boendeformerna, vill jag gärna understryka att den utveckling som har skett och sker i riktning bort från de stora institutionerna är en i allt önskad utveckling. Det som då har brustit har att göra med att det inte har skett i den takten att man har kunnat skapa nya former. Jag tror att var och en som har haft möjlighet att komma i kontakt med äldre psykiatriska institutioner uppfattar de nya formerna såsom helt överlägsna. Huvudpunkten är det som Göte Jonsson tog upp i sin fråga, nämligen: Har man klarat av att åstadkomma nya former? Svaret är att det har skett på ett sätt som inte har varit tillfredställande. Jag vill dock markera att själva utvecklingen som sådan går åt rätt håll.

Herr talman! Med den tidsplan som finns för psykiatriutredningen är min bedömning att riksdagen bör kunna fatta beslut under vårterminen

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om regeringen kommer att presentera ett förslag som undanröjer diskrimineringen av homosexuella samboende vid bidragsgivning inom totalförsvaret. I familjebidragsförordningen sägs att bestämmelserna om maka i förordningen också gäller för make och för person som den tjänstepliktige lever tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden.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
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Det är glädjande att höra att försvarsministern uppenbarligen anser att äktenskapsliknande förhållanden också skall inkludera homosexuella sambor. Frågan är bara om den gängse uppfattningen att äktenskapsliknande förhållanden bara skall gälla heterosexuella förhållanden är undanröjd i och med detta uttalande i en frågedebatt. Det hade varit välgörande att i formuleringen i förordningen få detta klargjort, så att det inte hade rått något tvivel inför framtiden. Då är min följdfråga till försvarsministern: Är försvarsministern beredd att göra texten i förordningen tydligare än den är i dag, så att det klart framgår att också homosexuella sambor inkluderas i familjebidragsförordningen?
Herr talman! Jag har redogjort för innebörden i de bestämmelser som kommer att träda kraft vid årsskiftet. Sedan ankommer det på riksförsäkringsverket att utfärda anvisningar om hur bestämmelserna skall tolkas. På den punkten finns det anledning att vänta och se hur riksförsäkringsverket agerar.
Herr talman! Jag tycker att regeringens uttalanden i fall av den här typen bör vara så tydliga att beröda myndigheter inte skall behöva tveka om saken, och att regeringen inte heller skall vänta och se hur myndigheten kommer att tolka det som regeringen har uttalat. Det vore bra om frågan redan från början hade varit tydlig. Läget är nu som det är, texten är skriven och förordningen träder i kraft den 1 januari. Anvisningarna kommer, och i det stycket får vi se vad myndigheten kommer att göra. Jag utgår ifrån att om man särskiljer homosexuella sambor, kommer regeringen att agera.

Herr talman! När det gäller relationers varaktighet och karaktär, menar jag att det i det här fallet inte är fråga om huruvida det är ett heterosexuellt förhållande eller ett homosexuellt förhållande. Det är det som är knäckfrågan. Jag tycker att försvarsministern har missat tillfället att vara mycket tydlig. Det som kan bli myndigheternas reaktion lämnar fortfarande utrymme för att äktenskapsliknande förhållanden bara skall gälla heterosexuella förhållanden.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den avslutande meningen om att det kan finnas anledning att återkomma, om homosexuella sambor och heterosexuella sambor inte jämställs i familjebidragsförordningen.

Herr talman! Jag har ingenting mer att tillägga. Jag tycker att svaret var mycket positivt. De personer som är ägare/brukare av sådana kulturfastigheter som vi nu talar om har stora förväntningar på att det så småningom skall bli en förbättring.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bo Lundgren för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde frågan var att moderaterna och Bo Lundgren på vårkanten 1991 mycket energiskt drev frågan om att lösa problemet med flyttskatten. Lundgren att flyttskatten var destruktiv, att den drabbade barnfamiljer, att den drabbade människor som måste byta bostad i samband med byte av arbete och att flyttskatten var en orättvisa som måste elimineras. Valrörelsen kännetecknades i mycket stora drag av att moderaterna hade en framförhållning när det gällde att lösa problem i det svenska samhället. En av uppgifterna var alltså att lösa frågan om flyttskatten. Det som nu är kvar av dessa mycket stolta deklarationer är ju att statsrådet Lundgren, om jag uppfattade svaret rätt, nu inte kan ge något besked, vare sig om det kommer något förslag om en flyttskatt eller -- om tanken att lösa frågan finns kvar -- när ett sådant förslag skall föreläggas riksdagen. Det enda vi får veta är att det inte heller kommer något förslag under 1992.

Herr talman! Det är på det sättet, statsrådet Bo Lundgren, att jag i dag står här som företrädare för dem som har trott att moderaterna skulle lösa en fråga, i detta fall frågan om flyttskatten. Det är ju ingen hemlighet att det gavs vissa förväntningar om att moderaterna skulle ha ett förslag som också retroaktivt skulle gälla för 1991. Det är inte heller någon hemlighet att socialdemokraterna och moderaterna hade olika meningar i denna fråga. Vi såg nämligen mycket stora svårigheter när det gällde att lösa frågan om flyttsskatten. Men eftersom ni drev frågan och trodde att ni hade en lösning fanns det vissa förväntningar om att det skulle vara just Bo Lundgren i egenskap av statsråd som skulle genomföra denna uppgift. Och jag talar på uppdrag av de väljare som trodde att ni skulle lösa frågan om flyttskatten.

Herr talman! Det är ett litet arv från Bo Lundgrens tid i moderata ungdomsförbundet att han går in i en debatt med diverse beskyllningar mot sin motståndare och det parti som motståndaren företräder. Vi har inte fört en dålig bostadspolitik. Vi har fört en bra bostadspolitik. Men vi har inte haft någon lösning på frågan om flyttskatten. Men ni hade en lösning av denna fråga. Därför anser jag att det är riktigare att man kräver av er att ni nu löser denna fråga. Svaret säger ju ingenting. Det finns inte ett enda ord, en enda mening eller ett enda stycke som ger förväntningar om att ni tänker infria de löften som ni gav i valrörelsen. Ni lurar massor av människor som har avstått från att lösa sin bostadsfråga, just därför att ni har lovat att göra det.

Herr talman! Vi kommer inte längre i denna debatt. Slutsatsen är att det som Bo Lundgren sade den 19 mars 1991 i riksdagen var att allt det som var förknippat med flyttskatten skulle bort. Systemet skulle ändras, och det skulle läggas fram förslag. Det var litet tekniskt komplicerat, men moderaternas uppfattning var ändå att denna fråga skulle lösas. Nu sitter moderaterna i regeringen. Nu är det massor av människor som trodde att ni skulle lösa denna fråga. Vi har tvivlat på att ni skulle ha möjlighet att göra det, och vi fick rätt. Jag ställde denna fråga därför att man faktiskt skall hålla sina löften till dem som man har gett förväntningar i valrörelsen. Och ni är alltså skyldiga massor av människor ett besked. Och beskedet i dag är alltså helt negativt rakt igenom.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Nu är vi inne på en av de mest centrala frågor när det gäller bostadsfinansieringen. 1992. Man hade alltså drygt ett år på sig att projektera för en ny bostadsfinansiering. Och det hade pågått en lång debatt dessförinnan. Parterna på marknaden, inkl. arkitekter, projektörer, byggare och naturligtvis även jobbare, var inställda på att finansieringsfrågan var ordnad. Nu har den nya regeringen både i sin regeringsförklaring och i en proposition sagt att räntebidragen skall finnas även i fortsättningen. Men problemet är att det gäller för 1992. Helt plötsligt har vi alltså fått ett läge som innebär att vi i stället för att ha en långsiktig finansieringsplanering har en ettårig planering framför oss. Och det värsta är att inte ens Bo Lundgren i sitt svar kan ge besked om vad regeringen skall göra för 1993. Det är alltså vad som gäller nu, och det går rykten om att det skall tillsättas en utredningsman, men det står ingenting om detta i svaret. Om så skall ske skall det ju också göras en utredning, och förslaget skall gå ut på remiss. Jag räknar med att man kan få en debatt om detta i riksdagen tidigast hösten 1992. Det är alltså vad parterna på arbetsmarknaden har att rätta sig efter. Och jag måste säga, Bo Lundgren, att det kanske är svårt att regera, vad vet jag, men så illa som den regering som har tillträtt efter valet den 15 september har hanterat bostadsmarknaden har icke någonsin någon regering gjort tidigare.

Herr talman! Det är riktigt att bostadskostnaderna steg under en socialdemokratisk ledning. Om de förslag som moderaterna i motioner har framfört i riksdagen hade fått påverka kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden skulle kostnaderna ha stigit ännu mer. Inte bara kostnaderna skulle ha stigit mer, utan framför allt skulle det ha blivit mycket dyrare för konsumenterna att bo i de moderata lägenheterna. Och vad människor kommer att få uppleva under 1992 är helt enkelt att allting kommer att bli dyrare. Och detta kommer att ske samtidigt med ett kraftigt minskat bostadsbyggande och en mycket kraftigt ökad arbetslöshet. Det är Bo Lundgrens bostadspolitik. Men ännu finns det inga antydningar om att det skall komma någonting annat än ett förslag våren 1992 om en ny bostadsfinasiering. Men vad sker 1993 och 1994? Ni kommer kanske att sitta kvar hela mandatperioden.

Herr talman! Den här sången har jag hört sjungas förr. Men faktum är att den svenska bostadsmarknaden står i särklass vid alla jämförelser. Det sociala inslaget på bostadsmarknaden i Sverige ligger före förhållandena i alla andra jämförbara länder. Det skulle ha varit avsevärt sämre om moderaterna i högre grad hade fått påverka bostadspolitiken. Ni talar om det negativa i den socialdemokratiska bostadspolitiken, och ni tror att ni är beredda och har förmågan att skapa en bättre bostadspolitik. Ni är i färd med att göra det. Ni är i färd med att dra ner bostadsbyggandet. Ni är i färd med att skapa den största arbetslösheten inom byggsektorn sedan andra världskrigets slut, t.o.m. en större arbetslöshet sammanlagt än vad den borgerliga regeringen lämnade efter sig 1982 när den fick lämna regeringsmakten. Detta är ungefär vad som sker nu under en borgerlig ledning.

Herr talman! Nu är faktiskt statsrådet Bo Lundgren ute på hal is. Bara för ett år sedan byggde vi över 60 000 lägenheter. Vi har haft ett ganska omfattande bostadsbyggande även under 1991. Det stora raset på bostadsbyggandet kommer som inledningen till det första hela arbetsåret för den borgerliga regeringen. Det är parat med en mycket stor arbetslöshet. Folk kommer mycket snart att få tillfälle att göra jämförelser mellan en socialdemokratisk och en borgerlig bostadspolitik. När vi nu talar om vad det kostar och att det har kostat mycket pengar är det faktiskt så, att på fråga efter fråga där det har varit en social markering i bostadspolitiken har socialdemokraterna tagit ansvar för det sociala inslaget. Våra huvudmotståndare har varit moderata samlingspartiet.

Herr talman! Då kan jag avslutningsvis konstatera att vi alltså har helt olika meningar om vad som har skett när det gäller bostadspolitiken. Vi har säkert också delade meningar om vad som kommer att ske inom bostadspolitiken i framtiden. Nu har vi ett år framför oss av räntebidrag i stället för räntelån. Nu vet vi inte vad som kommer ske under 1993. Vi vet inte heller vad som skall ske 1994. Och då utgår jag från den dåliga lösningen att den nuvarande regeringen skall sitta kvar hela mandatperioden. Jag delar alltså inte Odd Engströms uppfattning att det skulle vara välgörande för oss att ha en borgerlig regering som leder den svenska politiken. Dessutom får vi nästan varenda dag siffror om arbetslöshetsutvecklingen. Hela byggbranschen är i gungning. Jag tycker faktiskt att Bo Lundgren skulle erkänna att det är svagt att inte kunna tala om hur man skall ha det med bostadsfinansieringen de närmaste tre åren.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min fråga. Jag behöver inte upprepa den beskrivning som jag har gjort som bakgrund till min fråga, där jag i inledningen redovisar hur situationen är inom Nordkalottenområdet när det gäller miljöpåverkan från industrin på den sovjetiska sidan. Jag tycker att miljöministerns svar i vissa delar var mycket intressant och positivt. Där beskrivs vilka insatser som har gjorts hittills och vilka problemen är. Jag vill ändock betona att det är en mycket svår situation och att vi bör vara pådrivande i denna fråga. Det är inte bara Finland och Norge som drabbas, utan situationen berör enligt min uppfattning också stora delar av nordöstra Sverige. Jag har förståelse för den politiska villervalla som finns i den fjärde nation som är involverad. Jag vill mot denna bakgrund och för att miljöministern skall kunna beskriva vad vi gör på det här området fråga: Vilka kunskaper har vi i dag här i Sverige om den påverkan som de omfattande svavelutsläppen från Kolahalvön har på det svenska skogsbeståndet och hela den känsliga miljön i våra vida vildmarker i norr? Det gäller inte bara skogarna utan också sjöar, vattendrag, bärmarker, fiskevatten och annat. Jag skulle gärna vilja ha svar från miljöministern på min fråga.

Herr talman! Jag håller med miljöministern om att detta inte endast är en katastrof för de tre nordiska länder som är berörda av utvecklingen. Det är t.o.m. en stor skandal att vi, som enligt mitt sätt att se sköter vår miljö på ett hyggligt sätt genom att göra insatser som kostar mycket pengar, har en granne som sköter sig så illa som har skett här. I Finland har skogforskningsinstitutet i Rovaniemi gjort stora insatser för att bilda sig en uppfattning om vad som har hänt och kommer att hända i framtiden om man inte gör insatser i fråga om det ryska näringslivet i detta område. I Norge har den s.k. tusensjöarsundersökningen gjort grundliga utredningar och värderingar av hur miljön har påverkats av dessa utsläpp. Med detta vill jag konstatera att problemen är stora när det gäller att från svensk sida bevaka utvecklingen.
Herr talman! Jag bara konstaterar att skadeverkningarna är utom allt tvivel, som jag sade i mitt tidigare inlägg.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Det är naturligtvis mycket glädjande att miljöministern i ord är beredd att ge sitt stöd till ekokommunprojektet. Men det vore självfallet ännu mer glädjande om detta stöd övergick från att vara ett stöd i ord till att också bli ett stöd i handling. Mot bakgrund av att regeringen i sin regeringsförklaring utpekade miljön som ett av fyra prioriterade områden tycker jag att det så här i slutet av året finns anledning att ställa frågan vad det blev av den prioriteringen. På en lång rad andra områden har regeringen visat betydligt större handlingskraft och kommit till riksdagen med propositioner, som visserligen har varit dåligt underbyggda och ganska hafsiga. Man har krävt riksdagens beslut i en lång rad frågor. När det gäller miljön har det inte blivit något mer än de stolta deklarationerna i regeringsförklaringen. Det är hög tid att man börjar fundera över hur det i praktiken skall gå till att förverkliga de ambitionerna. Då är detta med kretsloppstänkande, som regeringen också har talat om, mycket viktigt. Ekokommunprojektet handlar precis om det. När man studerar vilka hinder som finns för att ett samhälle skall fungera inom de ekologiska ramarna visar det sig att sådant arbete ofta måste bedrivas över olika sektorsgränser. Det handlar om kommunal nivå, länsstyrelser, om att bryta gränser mellan t.ex. miljöarbete, planeringsarbete, trafik och energi, osv. Allt detta gör att det blir svårt att hitta finansieringsmöjligheter inom de givna ramarna. Dessa projekt håller sig inte i de strukturer som vi har skapat för vår samhällsplanering och vårt politiska arbete. Just därför är det så viktigt att man får de ekonomiska resurserna att gå vidare med detta projekt. Ekokommunerna i Sverige har sagt att det för det fortsatta arbetet under tre år behövs i storleksordningen 20 milj.kr. Det är, mot bakgrund av vilka problem det handlar om och hur viktiga dessa åtgärder är, inte något oöverstigligt belopp, särskilt inte för en regering som tycker att detta är mycket viktigt.
Herr talman! Jag märker att Annika Åhnberg inte deltar i budgetförhandlingarna. Bortsett från det vill jag gärna tacka för den vänlighet som ligger i Annika Åhnbergs uttryckssätt. Jag som miljöminister, i den regering som jag representerar, skall, på grundval av den regeringsförklaring som finns, efter ett par månader klara av att införa kretsloppstänkande i Sverige. Jag tror att Annika Åhnberg och jag är överens om att det kommer att ta ett antal decennier. Men det är viktigt att man är konsekvent i tänkande och handlande. Jag tycker i och för sig att ekokommunprojektet är en fråga som inte bara angår miljövårdsberedningen. Där fortsätter arbetet med dessa frågor. När jag fick denna skrivelse under ögonen konstaterade jag att de berörda elva kommunerna som står bakom den har legat i otakt med händelseutvecklingen något. Det hade varit bra om skrivelsen hade kommit tidigare och hunnit beredas, så att den hade kommit in i budgetprocessen. Så var inte fallet. Jag är naturligtvis beredd att se vad vi kan göra också i denna situation. Jag tackar ännu en gång Annika Åhnberg för hennes förtröstan och förtroende för mig som miljöminister att kunna uträtta allting omedelbart.

Herr talman! Jag känner mycket väl till bakgrunden, vad riksdagen har sagt i bl.a. bostadsutskottets betänkande 1990/91:BoU12. Det krävs för en mer långsiktig utveckling av detta arbete ett handlingsprogram för dessa kommuner, så många som möjligt. Det är utifrån det som vi skall handla.
Herr talman! Jag tolkar det som att regeringen, eftersom den tydligen inte har haft tid eller prioriterat frågan om ett ekonomiskt stöd till ekokommunprojektet i budgetarbetet, kommer att välkomna att det från riksdagen framförs motioner som ställer dessa krav. Jag utgår också från att regeringen hoppas att riksdagen skall ställa sig bakom ett beviljande av ekonomiska resurser för detta oerhört angelägna projekt.

Herr talman! Jag utgår från att vi är överens om det beslut som vi har fattat i detta avseende i riksdagen. Vi har i Sverige beslutat om en avgift som egentligen är en skatt på just koldioxid. Jag har under de senaste månaderna haft anledning att träffa en del av mina kolleger i andra länder och representanter för internationella organisationer. Jag noterar att det finns en viss avundsjuka över att vi har kunnat ta det steget. På andra håll är det betydligt trögare. Skall man internationellt få någon effekt krävs det att många ställer upp. Det är också därför som energiöverenskommelsen har tillkommit. En klimatstrategi utgör en del i denna och finns med bland de beslut som riksdagen fattade i juni och som vi åtminstone i huvudsak var överens om, i varje fall de fördragslutande partierna. Detta är en bra början, men det utgör inte något slut, utan just en början. Jag är övertygad om att vi även i framtiden måste göra mer för att komma till rätta med koldioxidproblematiken både med morötter, dvs. stimulanser, och med piskan, dvs. skatter och avgifter. Men det viktiga är att förebygga problemen genom hushållning, sparande och effektivisering. Det är en av grundpelarna i den träffade energiöverenskommelsen och det av riksdagen därefter fattade energibeslutet.

Herr talman! Det jag talade om i min kommentar var energiråvarorna. Jag skall villigt erkänna att jag åtminstone inte under senare tid har fördjupat mig i ämnet industrikol. Det ligger, som frågeställaren också anger, litet grand på ett annat bord. Men finns här en substitutionsmöjlighet är det självfallet en intressant fråga att ytterligare fördjupa sig i.

Herr talman! Jag har också förstått alternativen på det sätt som John Andersson beskriver dem. Jag tycker det är viktigt med dessa snabba frågedebatter, men detta är ett mycket stort ärende. Jag har valt att besvara frågan formellt. Jag har försökt att sätta mig in i den så långt möjligt. Det första man då träffar på är de mycket starka känslor som har satts i svallning på grund av tidigare fattade beslut, något som denna regering har ärvt. Det finns anledning att ta den tidigare hanteringen av detta ärende på fullaste allvar utan att därför ställa till nya problem och skapa nya osäkerheter. Det ligger inte i mitt svar nu. Men det är viktigt att fördjupa sig i detta ärende, och jag delar John Anderssons uppfattning att det är viktigt att sådana här ärenden behandlas med största möjliga skyndsamhet så att man inte hamnar i den situationen att enskilda drabbas på grund av intrång och helt enkelt inte kan bruka sin mark. Denna frågeställning är en s.k. gammal skivbekant från diskussionen om fjällnära skogar, och jag vet att det är en känslig fråga. Vi skall helt enkelt försöka göra bästa möjliga av den situation regeringen har tagit över och se vad vi kan göra. Sedan finns det naturligtvis ekonomiska restriktioner även på detta område, det vet vi inte minst i budgetsammanhang. Det gäller därför att även väga in detta i de kommande besluten.
Herr talman! Jag tror att vi är ganska överens om dessa saker. Det som gjort mig upprörd och föranlett mig att ställa denna fråga är hanteringen. Om det nu är ett intresse för hela Sverige att lägga dessa 120 enskilda skogsägares mark till den mark från domänverket och skogsbolaget som man beslutat om skall ingå i reservatet, bör man också se till att de hålls skadeslösa. Det är inte de som skall se till att Sverige har kvar dessa myrar som är intressanta, eller vad det nu kan handla om. Vore jag nu fräck nog att ge miljöministern ett råd skulle det bli: Gör ett besök hos de berörda och inhämta kunskap och information på ort och ställe. Det tror jag skulle vara mycket nyttigt.
Herr talman! Det uppfattar jag inte som en fräckhet, utan det är faktiskt en av de saker man överväger i en sådan här situation. Jag vill helt kort tacka för att John Andersson så starkt ställer upp för regeringsförklaringen åtminstone i två avseenden: hela Sverige skall leva och förstärkning av äganderätten. Jag skall även ta med mig det rådet.

Herr talman! Tack för svaret. Tyvärr var det av den art som jag förväntade mig, dvs. jag har tolkat propositionen rätt enligt vad näringsministern nu säger. Svaret är på denna punkt entydigt. Regeringen vidhåller att den statliga prospekteringsverksamheten skall avveckas, och så också NSG. Det som föranledde min fråga var att arbetsmarknadsministern gav intryck av att frågan i denna del fortfarande var föremål för beredning i regeringskansliet. Men det svaret var uppenbarligen vilseledande. Som näringsministern känner till pågår en intensiv debatt i den här frågan, och kanske framför allt i Västerbottens län som i hög grad är berört. Det rör många enskilda människors sysselsättning, och i Malå kommun handlar det om 90 anställda. Man kan utan överdrift säga att det är ett dråpslag mot den orten. Det rimmar illa med de paroller som ofta upprepas från regeringshåll om att hela Sverige skall leva. Därtill kommer, vilket kanske är ännu viktigare att gruvnäringen alltjämt och även i framtiden bedöms kunna spela en viktig roll för svenskt näringsliv.

Herr talman! När statsrådet säger att det kommer att bedrivas prospekteringsverksamhet även i framtiden är det mycket viktigt att ta reda på vilken typ av prospekteringsverksamhet det blir fråga om. Är det undersökningar i direkt anslutning till de fyndigheter som nu bearbetas, eller har de karaktären av fältprospektering, något som staten i så hög grad nu är ansvarig för? Enligt många bedömare kommer den verksamheten att upphöra när statens engagemang avvecklas. Om staten lämnar denna verksamhet kommer vi att befinna oss i det unika läget att det i Sverige till skillnad från i flertalet andra länder inte kommer att finnas något statligt engagemang i prospekteringsverksamheten.

Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag tycker att det finns en del öppningar i det. Jag skall återkomma till det när jag har kommenterat frågan om affärsmässighet. Jag anser att man har lovat en sak och gjort en helt annan i denna affär. Tvärtemot vad man lovade låter man lönsamhetsproblem i Österrike och Tyskland gå ut över Sverige. Det kan hända att orderingången i Hagfors nu är bättre än i våras, när den här affären godkändes. Bara cirka ett halvår efter det att affären godkänts av den svenska regeringen fattas beslut om att nästan halvera Hagfors järnverk. Jag tycker nog att misstanken om att dessa planer fanns redan innan affären godkändes är befogad. Det handlar om ett statligt österrikiskt bolag, och den österrikiska regeringen var inblandad i affären. Jag tycker att den svenska regeringen har att ta en ny kontakt med regeringen i Österrike för att följa upp frågan. Givetvis kan man avvakta hur löntagarkonsulten ser på saken. Om man redan efter ett halvår frångår gjorda utfästelser, bör frågan tas upp om det är möjligt att riva upp affären. Annars blir det stora kostnader för den svenska staten för att kompensera det stora sysselsättningsbortfall som det handlar om, på en ort som redan förut är hårt sargad. Det handlar om drygt 400 jobb enbart i samband med den här affären.

Herr talman! Jag uppfattar då läget så att det även fortsättningsvis finns ett intresse för affären. Under sådana förhållanden finns det möjligheter för oss på orten att återkomma i olika former och diskutera frågan. Jag har varit med om många sådana här affärer innan jag kom till riksdagen, och jag har aldrig upplevt att man redan efter ett halvår vidtagit så stora förändringar i driften som de som nu har aviserats, utan att detta har nämnts vid övertagandetillfället.

Herr talman! Det råder ingen som helst oklarhet om ägaransvaret, ägarfrågan och beslutsansvaret. Såväl föregående regering som sittande regering och såväl Fortias ledning som departementets nuvarande ledning har den entydiga uppfattningen att det är ASSIs styrelse och ledning som har både analysansvar och beslutsansvar. Vi följer de regler som finns i aktiebolagslagen.
Herr talman! Det måste under alla förhållanden vara så, att om ASSIs styrelse inte har någon ledning att gå till, om Fortia skall avvecklas och om departementet helt tar avstånd från att man har ansvar i ett statligt ägande, har styrelsen ingen att vända sig till när det gäller kapitalanskaffningen. Fortia handlingsfrihet att bevilja pengar i dag?
Herr talman! Det är ASSIs ledning och styrelse som har både besluts och analysansvar. Den har enligt det riksdagsbeslut av den 18 december som vi kan förutse full frihet att gå till riskkapitalmarknaden, om den kan göra troligt att det gäller lönsamma investeringar. Det ansvaret följer gällande svensk lagstiftning, och denna äger tillämpning på såväl statliga som privata företag. ASSI utgör inget undantag. Styrelsen har det fulla ansvaret, och det kvarstår.

Herr talman! Uppenbarligen finns det ytterligare utredningsmaterial hos Pappersindustriarbetareförbundet. Jag vill framhålla att jag är helt övertygad om att ASSI är fullt villigt att avyttra ASSIs Karlsborgsanläggning. Den som anser sig kunna räkna fram att man kan tjäna pengar på en investering har full möjlighet att genomföra ett sådant projekt. Ännu har ingen anmält sig för att göra detta.

Herr talman! Jag noterar bara att min företrädare i ämbetet och även hans statssekreterare har uttalat likartade synpunkter när det gäller Fortias ledning och synen på ett nytt statligt skogsblock. Jag har svårt att se att det kan tillföra någon lönsamhet till ASSI, Karlsborg. Det är fråga om att räkna fram en investering som skall ge lönsamhet, inte om en verksamhet som bygger på ett ökat industristöd, en verksamhet som inget företag i längden har möjlighet att bedriva.

Herr talman! Det är i en välvilja mot de statliga företagen och deras förmåga att utvecklas som jag anser att de inte av regionala eller andra skäl skall tvingas att göra investeringar som de icke anser vara kommersiellt riktiga utan som kan allvarligt skada levnadsvillkor och förmåga att utvecklas i framtiden. De skall arbeta på strikt kommersiella grunder. Det är styrelse och ledning som skall fatta de beslut som är erforderliga. Vi har dessutom givit uttryck för att vi är beredda att avyttra anläggningen, om man kan finna någon som är beredd att göra investeringarna och som tror att de kan bli lönsamma. Ingen med en sådan tilltro har kommit fram.

Fru talman, ärade ledamöter! Ingen tanke har betytt så mycket för vår civilisations framväxt som idén om människans unika värde och respekten för livet. Det var när individen på allvar steg fram ur stammens mörker i den grekiska kulturens gryning som idén om människans unika värde föddes. I det antika Greklands kreativa stadsstater utvecklades föreställningar om rätt och moral som formade den västerländska humanismens begynnelse. Tillbakaträngda och halvt bortglömda i nästan ett årtusende återuppstod dessa idéer under renässansen med förnyad kraft. Och med upplysningstiden fick den av kristendomen och av de antika idealen inspirerade europeiska humanismen en central ställning också i det politiska tänkandet. Deklarationer om mänskliga rättigheter blev självklara inslag i de nya författningar som tillkom efter politiska omvälvningar i t.ex. Frankrike och Nordamerika. Men historien lär oss också att enbart ord på papper inte räcker. De stolta franska deklarationerna från revolutionsåret 1789 förmådde ingenting mot det jakobinska skräckväldet och Napoleons envälde. Och den amerikanska rättighetsförklaringen gav i årtionden, under mycket lång tid, bara ett ytterst svagt skydd för den svarta befolkning, vars rättigheter som medborgare i USA har ifrågasatts ända in i vår moderna tid. Även i vårt Europa har förföljelse av minoriteter och folk på grund av hudfärg eller religion eller ras bara varit alltför välbekanta inslag, och ibland tycktes det som om humanismens idéer helt skulle kvävas av mörkret. Men också ondskan och våldet lär oss något. Den europeiska kontinenten är nu på väg att slutgiltigt bli kvitt de gissel som plågat oss under så lång tid. Fascismens era blev kort, och nu har de kommunistiska systemen i Öst och Centraleuropa också rämnat. Förändringens vindar blåser över vår kontinent, och hoppet om att Europa skall uppleva en renässans för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter har tänts på nytt. Samtidigt har vi inte rätt att glömma att merparten av världens människor lever i länder där människovärdet, friheten och rättigheterna inte respekteras. Många av våra tankar går i dag särskilt till en av världens många tappra frihets och rättighetskämpar, Nobels fredspristagare Aung San Suu Kyi, som i många år arbetat för ett fritt och demokratiskt Burma. Hon har förhindrats av den burmesiska regimen att resa till Norden för att ta emot sitt pris. Men hennes ord kan inget våld och ingen regim stoppa. Hennes kamp förtjänar allt vårt stöd. Men också i vårt eget samhälle och i vår egen del av världen får vi aldrig nonchalera hoten som finns. Tendenser till växande främlingsfientlighet och till rasism kräver ökad vaksamhet från alla dem som sluter upp på frihetens sida. Detta måste vi möta främst genom att med stor fasthet hävda lagarna och hävda rätten. Våld kan aldrig accepteras från enskilda i vårt samhälle -- allra minst om våldet utövas mot någon på grund av hudfärg eller religion. Men ytterst är det nog genom ökad kunskap om den egna mångfasetterade historien och kulturen, genom ökad kunskap om andra människors mångfassetterade historia och kultur, som vi kan skapa den större tolerans och den fördjupade respekt för andra som vi behöver också i vårt eget fria, demokratiska och toleranta samhälle. Det är kärleken till människan som är grunden för det goda samhället. Och låt oss aldrig i vårt samhällsbygge och vårt samhällsarbete, som individer eller som politiska företrädare, glömma den oöverträffade mänskliga vishet som sammanfattats i Bibelns gyllene regel: Allt vad I viljen att människor skola göra Eder, det skolen I ock göra dem.

Fru talman, kammarledamöter! En ny människa föds just i detta ögonblick någonstans på jorden -- en ny individ med ett eget, okränkbart värde. Och medan jag sagt detta har ytterligare ett barn fötts, med samma rätt att existera och leva tillsammans med oss andra. Detta med mänskliga fri och rättigheter blir så självklart, om vi ser ett barns ansikte framför oss. Det borde vara så att barnen var de första att få del av våra framsteg och de sista att drabbas av våra misstag. I verkligheten är det precis tvärtom. Det är barnen som råkar mest illa ut. Förra året fick världens barn en egen internationell lag genom FNs barnkonvention. Hösten 1990 samlades världens ledare till ett barntoppmöte i Sverige var en av initiativtagarna till barntoppmötet. Vi har därmed ett alldeles särskilt ansvar att verka för att det som sades på det mötet inte bara blir vackra ord. För miljoner barn är svält, krig, tortyr, sjukdomar, rädsla och otrygghet vardag. De har nästan inga rättigheter alls. Hälften av alla flyktingar är barn. Några av dem kommer hit till vårt land. Med sig bär de ofta upplevelser som är så hemska att vare sig barnen eller vi vuxna har ord för dem. Vi skall inte ta emot de här barnen och deras föräldrar, säger en del. Det finns inte plats för dem i härbärget -- för att anknyta till den förestående julens budskap. Främlingsfientlighet kallar vi det -- eller i allvarligare fall rasism -- men det skiljer sig egentligen inte från vad vi vanligen kallar mobbning; då menar vi förstås svenskar som stöts ut av andra svenskar för att de på något sätt avviker. Jag läste nyligen ett studiematerial för skolan, där elever skrivit dagbok. En pojke i sjunde klass skrev så här: I dag var det Lucia. Vi fick prinskorv, kål, köttbullar och annan julmat. Jag satt för mig själv vid ett bord och åt gröt. Då kom Ove fram och la en prinskorv på min macka. Sen pekade han på mig och vrålade över hela matsalen: Titta! Han käkar korv, korv med fläskkött i.' Då blev jag arg. Arg och ledsen. Ta du din korv och dra åt , sa jag över axeln och kände gråten klumpa sig.'' Ny forskning visar att det är mobbarna som förlorar i längden. De är mer kriminella än resten av befolkningen och misslyckas ofta med skolor, jobb och annat i livet. Egentligen är det de som plågar andra som är de verkligt svaga. Och svagast och fegast av alla är de rasister och nynazister som nu marscherar och skriker ut sitt förakt för demokratin och för människovärdet. När jag hör deras skrän, får de mig att tänka på något som Hjalmar Söderberg har skrivit: ''Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå avskydd och föraktad.'' Vi måste säga ifrån: Det är fegt, det är svagt, det är enfaldigt att tro att man kan lägga en tum till sitt eget värde genom att nedvärdera andra. Vi är alla människor. Vi kan vara varandras glädje. Vi kan leva tillsammans i vardagen -- oavsett om vi har olika ursprung, hudfärg, religion, politiska uppfattningar eller sedvänjor. Vi kan var och en, varje dag, bidra till att mänskliga fri och rättigheter respekteras.

Fru talman! Jag vill först passa på att tacka för det initiativ som har tagits i kammaren i dag med den här manifestationen. Jag tycker att det var viktigt och fint. Jag vill börja med att säga några ord om de yttringar av främlingsfientlighet och rasism som under den senaste tiden har blivit vanligare och fått en obehagligare karaktär i vårt land. Den djupare innebörden av dessa företeelser är i många fall angrepp mot grundläggande mänskliga rättigheter. De som med brandbomber i händerna attackerar flyktingförläggningar trampar på innehållet i artikel ''Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter.'' Men inte ens riksdagen är förskonad från angrepp mot de mänskliga rättigheterna från denna talarstol. I förra veckan föreslog en ledamot att ett ettårigt totalstopp för invandring borde införas. Effekten av en sådan åtgärd skulle bli att artikel 14 i förklaringen om de mänskliga rättigheterna sattes ur spel: ''Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.'' Det vilar ett stort ansvar på oss politiker att på hemmaplan alltid stå upp till försvar för de mänskliga rättigheterna, oavsett vems rättigheter som hotas -- invandrare, asylsökande, judar, homosexuella eller vilken minoritet det vara må. Jag anser att ett särskilt ansvar vilar på statsministern för att med stor kraft slå fast, att när det gäller försvaret av allas mänskliga rättigheter kan inga eftergifter eller kompromisser komma i fråga. ''Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter.'' Så inleds FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs den 10 december 1948. Men hur fjärran från dagens verklighet är det? På 43 år har FN inte förmått skapa instrument för att få regeringarna att efterleva vad de har skrivit under. Fortfarande torteras fångar i minst 60 eller kanske i så många som 100 länder. Hederliga val är på det hela taget förebehållna medborgarna i de rika länderna. I många u-länder är det vanligt att de fattigas röster köps. Polis och militär kommenderas ut för att stoppa journalister, advokater, fackföreningsorganisatörer, trädkramare och andra som går i bräschen för de mänskliga rättigheterna. Oppositionella försvinner. Barn arbetar som slavar i fabriker och på bordeller. Fosterdiagnostik används för att det inte skall födas så många kvinnor. De har ju lägre värde. Klyftorna växer mellan fattiga och rika, såväl människor som länder. Ojämlikheten blir allt större. Nu när FN inte längre blockeras av öst--västkonflikten borde emellertid tiden vara inne för att FN skall kunna skaffa sig instrument för att få regeringarna att respektera de konventioner som deras länder undertecknat. Sanktioner måste tillgripas mot flagranta MR-brottslingar. Folkmördare måste straffas av världssamfundet. Kan vi acceptera att Pol Pot och hans medbrottslingar går fria? I den svenska debatten kommer det ständigt nya propåer om att dra in biståndet för att straffa odemokratiska regimer. Men den typen av selektiva sanktioner slår bara mot ett litet antal uländer, därtill de fattigaste och inte alltid de värsta förbrytarna. Visst måste vi protestera när poeter sätts i fängelse i Vietnam och på Cuba, såsom nyligen skett, och när de styrande vägrar tillåta andra partier än sina egna. Men samtidigt flyter handeln och exportkrediterna vidare till mycket värre MR förbrytare. Sverige fullföljer vapenexporten till Indonesien oavsett hur många människor som skjuts ihjäl i Östtimor. Gentemot Saddam Hussein var det ''business as usual'' ända fram till den 2 augusti 1990. Då satt exportkreditnämnden med en miljardfordran på Irak. Det var aldrig tal om att straffa den regimen för gasmordet på kurder i Halabja eller för massavrättningarna av oppositionsfolk. Samma undfallenhet visas den lika blodiga regimen i Iran och många andra. Här hemma kan man så att säga ostraffat få orera om det vita blodet, om den vita rasens överlägsna intelligens. Det måste bli mer kraft och konsekvens i behandlingen av dem som bryter mot de mänskliga rättigheterna, mot folkmordskonventionen och alla andra förpliktelser i folkrätten. Den dystra verkligheten är således att de mänskliga rättigheterna, 43 år efter det att FNs förklaring skrevs under, fortfarande kränks i flertalet länder i världen. I Burma sitter Aung San Suu Kyi i husarrest. Hon fick Nobels fredspris men kunde inte hämta det själv. Men tack vare priset har hennes fall och förtrycket i Myanmar, eller Burma, uppmärksammats. Det överväldigande flertalet offer är emellertid okända för oss. Många gånger hör vi bara talas om dem som nummer, ett antal människor som arresterats eller mördats; den 12 november mejades ett hundratal östtimoreser ner. Men vi måste engagera oss lika starkt för alla offer för förtrycket, oavsett var de finns. Inte heller får ekonomiska och politiska intressen innebära att Sveriges röst tystnar i sin kritik mot länder där brott begås mot de mänskliga rättigheterna. Bland de värst förföljda är kurderna. Deras situation i Irak blev äntligen uppmärksammad i april i år i samband med stridigheterna. Men fortfarande är mellan en och två miljoner kurder utan bostad. De har inte ens tillgång till tält inför den stundande vintern. Många skadas av minorna i området. Mat och medicin saknas. Turkisk militär har bombat kurdiska flyktingläger och t.o.m. UNHCRs lager för hjälp till kurderna under föregivande av att det skulle vara PKK-baser. Den internationella uppmärksamheten har uppenbarligen slappnat. De förföljda kurderna i Turkiet och Iran har inte kommit i rampljuset på samma sätt som de i Irak i samband med Gulfkriget. I Turkiet råder undantagstillstånd i stora delar av de områden, främst i sydöst, som befolkas av kurder. Den nya terroristlagen i Turkiet innehåller samma förbud som de gamla, nu upphävda paragraferna i strafflagen. Fortfarande är det förbjudet att använda det kurdiska språket i offentliga sammanhang och för trycksaker. All politisk verksamhet för den kurdiska frågan är fortfarande likställd med terrorism och skall bestraffas. Också förtrycket i Iran fortsätter. Men trots det har, nu när kriget med Irak är slut, handel, industriinvesteringar, handelskrediter och diplomatiska förbindelser med Iran kraftigt utökats från många länder, så också från svensk sida. Vänsterpartiet anser därför att mer måste göras för att kurdernas situation i alla tre länder -- Turkiet, Iran och Irak -- uppmärksammas bättre i FN, Världsbanken och andra internationella sammanhang. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till Seija Herr talman! Politik blir bäst av och förutsätter inlevelse. Kanske särskilt viktigt är det att utveckla förmågan till inlevelse i samband med att vi i dag diskuterar de mänskliga rättigheterna här i kammaren. Jag skulle som avslutning vilja läsa en dikt av vår kollega i Finland, Claes Andersson. Han skriver i sin senaste diktsamling som heter ''Huden där den är som tunnast'' följande: Själslig smärta är en förnybar mänsklig resurs. Det händer att den tar slut. Man förlorar kontakten med sig själv. Det som har hänt har inte hänt. Det verkar som en lättnad men är det inte. Man blir vilsen, gråter inte, känner ingenting, glömmer att sörja. Man minns inte, kan inte minnas, vad man skulle komma ihåg. Man minns inte heller vad man glömt. Det är en form av amnesi. De flesta, liksom man själv, märker ingenting särskilt. Det förekommer i samband med svek, krig, katastrofer, fysisk och annan tortyr, obesvarad kärlek. Utmärkt, svarar man undrande.

Herr talman! I utrikesutskottets betänkande finns en redogörelse för FNs regelsystem på MR området. Där anges bl.a. att det inom ramen för FN har utarbetats flera konventioner och förklaringar med syfte att skydda speciella grupper eller intressen. År 1966 tillkom konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Mot bakgrund av aktuella händelser och pågående offentlig debatt, inte minst vad som tidigare i dag har förekommit här i kammaren, finns särskild anledning att ytterligare gå in på och fästa uppmärksamhet just på denna konvention. Konventionen, som trädde i kraft redan år 1969, har som övergripande mål en faktisk jämlikhet mellan människor utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg eller nationellt eller etniskt ursprung. Staterna åläggs i konventionen dels att fördöma rasdiskriminering, dels att föra en politik som syftar till att avskaffa rasdiskriminering och dels att genom positiva åtgärder främja jämlikhet mellan människor oberoende av ras. Konventionen ålägger staterna att göra slut på rasdiskriminering i alla dess former, således även från enskilda personers och sammanslutningars sida. Konventionen omfattar det offentliga livet. Rasismen och flyktinghatet sprider sig alltmer i Sverige och i övriga Europa. Det är nu av yttersta vikt att slå vakt om det öppna och demokratiska samhället. Det finns inga enkla lösningar för att uppfylla konventionen, men låt mig peka på ett antal åtgärder som jag anser måste vidtas för att vända den djupt oroande utvecklingen. Förstärk kraftigt undervisningen om rasism och främlingshat i alla skolor! Vi som lever i ett demokratiskt samhälle måste självklart hävda informationens och upplysningens betydelse för ökad tolerans, humanitet och förståelse mellan människor. Det är också viktigt att vuxna fungerar som goda exempel för att hävda dessa värden. Vi får inte vara tysta eller huka oss när rasfördomar och rashat sprids. Massmedia har ett stort ansvar när det gäller att hävda toleransen och främja alla människors lika rätt och värde. Det gäller också att genomföra sådana politiska, sociala och ekonomiska förändringar i samhället att man kommer åt själva grogrunden för rasism och rasfördomar. Men det räcker inte. Det måste kombineras med en skärpt lagstiftning. Det är allmänt accepterat att vi sedan lång tid bestraffar hets mot folkgrupp och att vi därigenom även inskränker yttrande och tryckfrihet. Det borde därför inte vara så märkligt att göra en begränsad inskränkning i organisationsfriheten. Skyddet mot rasistiska organisationer måste nämligen förstärkas. Den organiserade rasismen, som nu kan arbeta både ovan och under jord, är vida farligare än den enskilda. I regeringsformen sägs att föreningsfriheten får begränsas om det gäller en organisation vars verksamhet innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, hudfärg eller etniskt ursprung. Det är just ett sådant lagförslag som justitiekanslern Hans Stark har lagt fram efter direktiv från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det svenska engagemanget måste inriktas på att förmå fler stater att dels ansluta sig till, dels respektera de folkrättsliga normer och principer som finns. Då det gäller inte bara den av mig nyss nämnda konventionen utan även andra konventioner finns det åtskilligt mer att göra. Det finns nämligen skäl för ett aktivt svenskt deltagande i utarbetandet av ytterligare normer där behov finns. Ett sådant exempel är att barnkonventionen borde innebära förbud mot att utnyttja barn som soldater i väpnade konflikter och att åldersgränsen måste höjas från nuvarande 15 till 18 år. Ett annat exempel är att det behövs en konvention som förbjuder dödsstraff både i freds och i krigstid. Nuvarande FN-regler innebär ingen sådan skyldighet för staterna, utan erbjuder endast en möjlighet att åta sig att inte använda dödsstraff i fredstid. I slutdokumentet vid Köpenhamnsmötet om den mänskliga dimensionen 1990 sades endast att medlemsstaterna åtog sig att utbyta information om dödsstraffets avskaffande och att publicera information om dess användning. Inom Europarådet har arbetet framskridit längre. Det s.k. sjätte protokollet till Europakonventionen förbjuder dödsstraff i fredstid. Nu gäller det för Turkiet, där de flesta dödsdomarna i Europa har avkunnats och fortsättningsvis avkunnas, att med sin nya regering leva upp till de förpliktelser som landet har som medlem i Europarådet. Det har bildats en ny koalitionsregering under Demirels och Inönüs partiers ledning. Det bör från Turkiet komma en snar reaktion på frågan om dödsstraffet men även om andra förpliktelser som Turkiet har, främst i fråga om det utbredda bruket av tortyr i detta land. Både Demirel och Inönü har skarpt kritiserat kränkningarna i tidigare oppositionsställning, och vi måste också i dag rikta oss till dem och säga att de måste förändra sin politik visavi den kurdiska minoriteten i landet, som uppgår till omkring 10 miljoner människor. Här borde det nu finnas nya förutsättningar för att de synpunkter och krav som vi har i utskottsbetänkandet kan vinna ökat gehör, men vi måste fortsätta att pressa på. Kampen mot dödsstraffet och tortyren, som båda är barbariska förbrytelser, måste intensifieras. Tortyren i världen har inte minskat. Det är bara 56 länder som har anslutit sig till FN-konventionen. Efterlevnaden av reglerna måste kraftigt förbättras, vilket jag poängterar på nytt. Sveriges uppgift är inte bara att kritisera utan även att genom utrikespolitiken stärka och utveckla respekten för mänskliga rättigheter, inte minst inom ramen för biståndspolitiken. Med de här orden vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande, där det endast finns en meningsyttring, som jag har bemött tidigare under mitt anförande.

Herr talman! Rätten till liv är en fundamental mänsklig rättighet. Men människan har inte bara rätt till liv, utan också till ett liv i värdighet. Därför är det viktigt att kämpa för ekonomiska och sociala rättigheter, att kämpa för världsfattigdomens och svältens utplånande. Och själva grundförutsättningen för att kunna förverkliga sociala och ekonomiska rättigheter är att det finns yttrandefrihet, mötesfrihet; kort sagt: Yttrandefrihet och informationsfrihet är en nödvändighet för ett demokraiskt samhälle och för människors fulla deltagande i ett sådant samhälle. Utan fullständig information kan individen inte kritisera den förda politiken. Utan röst och utan rättighet att uttrycka sig kan inte individen bidra till politisk och social förändring. Kränkningar av yttrandefriheten och andra besläktade friheter är inte lika plågsamma och vidriga för individen som t.ex. tortyr. Men för att vi skall kunna veta om att det förekommer tortyr och kunna bekämpa den måste det finnas yttrandefrihet. Att yttrandefriheten är demokratins och folkviljans instrument gör den farlig för regimer, vilkas legitimitet bygger på just skräck och våldsutövande och inte på människors frivilliga stöd och förtroende, uttryckt i öppna val. Därför är det en uttalad strävan hos totalitära regimer i olika länder att begränsa yttrandefriheten, att hindra att information når allmänheten och att strypa oppositionens möjligheter att verka. Tyvärr är det ofta en alltför framgångsrik strävan. Även om yttrandefriheten och de andra politiska rättigheterna är centrala för att människan skall kunna åstadkomma någon förändring av sina villkor, är de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna nödvändiga om människan skall kunna leva i värdighet. I artikel 16 i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det att ''envar har rätt till undervisning''. Detta är en viktig mänsklig rättighet. Det är därför angeläget att sprida läskunnigheten i världen. Läskunnigheten underlättar en stabil demokratisk utveckling och information till människorna om de mänskliga rättigheterna. Nu är det tyvärr så, att analfabetismen ökar i världen, och vi går åt fel håll. Detta faktum försvårar också arbetet för mänskliga rättigheter. Trots att många u-länder fick föra en lång frihetskamp mot kolonialt förtryck och därmed upplevde vad det vill säga att inte äga mänskliga rättigheter har de -- när friheten från kolonialmakten väl var uppnådd -- själva infört censur, diktatur och tortyr. Argumenten som försvarar förtrycket är desamma som under kolonialtiden. Utvecklingen har t.ex. inte nått tillräckligt långt för att det skall vara demokrati, och utbildningsstandarden är för låg. Medborgerliga och politiska rättigheter är aldrig en lyx som kan vänta, medan utvecklingsnivån höjs. De utgör snarare själva förutsättningen för framåtskridandet. Att i fria demokratiska val få utse sitt lands styrelse är en grundbult för fred och för mänskliga rättigheter. Under de senaste åren har flera efterlängtade val ägt rum i före detta diktaturer eller kolonier. På annat håll har fredsförhandlingar inletts, som mycket väl kan komma att resultera i fria val. Arbete pågår i Cambodja, Västsahara, Etiopien m.fl. länder, och nyligen såg vi att fria val ändrade regimen i Zambia. Ofta rör det sig om länder som aldrig eller åtminstone inte på länge haft fria och allmänna val och där misstron är mycket stor mellan de olika parterna i landet. Ett misslyckat val, med valfusk och manipulationer eller bara misstankar om att sådant förekommit, kan störta en nyfödd demokrati tillbaka in i en tillvaro av diktatur och övergrepp mot mänskliga rättigheter. Det finns ännu inga normer för hur ett val skall genomföras, även om diskussioner har påbörjats inom FN om ett normsystem för ''fria och rättvisa val''. Behovet av ett regelsystem som ger skydd mot valfusk är stort, framför allt om vi skall tro på att demokratin kommer att segra i allt fler stater. Därför bör det nu inom FNs ram utvecklas ett internationellt normsystem för hur fria, allmänna och rättvisa val skall gå till. De nordiska länderna har i Skagendokumentet satt upp vissa riktlinjer för detta. I detta normsystem är det viktigt att verka för rätten till internationell övervakning av valen, som skall bygga på allmän rösträtt, opartisk administration, behovet av oberoende valövervakning, registrering av röstberättigade, tillförlitliga röstavlämningsprocedurer och metoder för att undvika valfusk. FNs arbete i Namibia är ett bra exempel. Det gav FN värdefulla erfarenheter med tanke på framtida åtaganden i sådana här sammanhang. Ett intensivt arbete måste bedrivas för att reglera och förbjuda dödsstraffet. Här har utvecklingen de senaste åren varit negativ. Som exempel kan jag nämna att antalet avrättningar i Iran i år har ökat kraftigt jämfört med antalet år 1990. Under de sju första månaderna 1991 avrättades 647 människor i Iran. Motsvarande siffra 1990 var 203, alltså tre gånger så många avrättningar i år jämfört med förra året. Detta är en skrämmande utveckling. Opinionsarbetet mot dödsstraffet måste kraftigt understödjas, inte minst i de länder som i övrigt respekterar de mänskliga rättigheterna, t.ex. USA. Turkiet är ett land där mänskliga rättigheter sitter mycket trångt. År 1982 anmäldes Turkiet till Europadomstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna. År 1985 drogs anmälan tillbaka, då Turkiet lovade rätta till bristerna och bl.a. helt upphöra med tortyr. År 1991 kan det tyvärr konstateras att Turkiet ännu inte har uppfyllt sitt löfte. Tortyr är något som fortfarande regelmässigt förekommer i Turkiet. Entydiga rapporter pekar i denna riktning. Om den nya regimen kommer att arbeta på att få till stånd en förändring återstår att se. Med tanke på vad Hans Göran Franck sade här tidigare finns det onekligen ett visst hopp om en förändring. De flesta kränkningar av mänskliga rättigheter står stater för. Man skulle grovt kunna dela in kränkningarna i några huvudgrupper. En första grupp kan de kommunistiska dikaturerna sägas utgöra, som dock glädjande nog blir allt färre. Där används statsapparaten för att kontrollera att ingen avviker från den officiella politiska uppfattningen. Detta betyder ofta ett sofistikerat förtryck av oliktänkande och en utbyggd kontrollstat. Några få kvarvarande exempel är En annan variant är den totalitära religiösa staten, som inte tolererar andra åsikter än dem som religionen stöder. Här återfinns t.ex. Iran och Irak. Exempel på konsekvenserna av detta kan vi påtagligt uppleva, om vi talar med representanter för den iranska frihetsrörelsen Mujahedin som just i dessa dagar genomför en demonstration på Sergels torg här i Stockholm. Den politiskt aktive Mohammad-Sadegh Pormozafari har förvägrats uppehållstillstånd i Sverige och går nu ett mycket ovisst öde till mötes i Iran. Om landet Iran hade tillåtit ett öppet samhälle där det hade varit möjligt att kritisera regimen, skulle en sådan här demonstration inte vara nödvändig. Ett annat exempel: 4 000 kvinnor har under det senaste året arresterats i Iran, därför de inte har burit den slöja som mullorna påbjuder. En tredje typ av stat som stystematiskt kränker mänskliga rättigheter är den militärt dominerade diktaturen eller halvdiktaturen, ofta förekommande i Latinamerika men även i Asien och Afrika. Det handlar ofta i grunden om en konflikt mellan överklassen och de fattiga i samhällen som präglas av fattigdom och stora klyftor, och där armén skyddar den privilegierade gruppen. Regeringen kan ha olika grad av demokratisk legitimitet och kontroll -- eller brist på kontroll -- över armén. Men huvuddraget i dessa fall är att armén systematiskt bedriver jakt på de oppositionella krafterna utan att ställas till ansvar för sina brott mot mänskliga rättigheter mer än i undantagsfall. Herr talman! Först när människorna, medborgarna, åtnjuter yttrandefrihet och tryckfrihet och i demokratiska val får bestämma hur deras länder skall styras ges freden en rejäl chans. Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande 2.

Herr talman! Vi dödade dig därför att du inte gick i skolan och inte hade någon framtid. Detta meddelande hade mördarna lämnat vid ett dödat gatubarn i Bogotá i Colombia. Gatubarnen blir allt fler i Latinamerikas storstäder. Det flesta barnen lämnar sina hem när de är mellan 6 och 13 år gamla. De minns inte alltid varifrån de har kommit. En del gick helt enkelt vilse och har inte hittat tillbaka hem igen. I Brasilien handlar det om köpmän eller förmögna som går samman och lejer dödspatruller för att bli av med gatubarnen i sina områden. Det talas om att uppemot en miljon gatubarn har mördats enbart i Vilken hjälp kan vi ge dessa barn? I en motion från centern har det föreslagits att ökad uppmärksamhet skall ges aspekterna på barn i det svenska biståndet såväl bilateralt som multilateralt. I betänkandet framgår också att det är viktigt att förbättra barnens situation i världen. T.ex. frivilligorganisationer arbetar med statligt stöd för gatubarn. Vissa projekt har startats av barnen själva, bl.a. i Peru och i Brasilien. Det är därför viktigt att vi ger hjälp till självhjälp när det gäller dessa projekt. Det är emellertid inte bara barn i andra länder som far illa. Vi har från svensk sida anledning att ifrågasätta hur vi själva följer barnkonventionen. Rädda barnen har i dagarna i en rapport påtalat att allt fler flyktingbarn tas i förvar innan de skickas ut ur Sverige. Det rör sig om i genomsnitt två barn per dag. Förvarstiden varierar från några timmar upp till flera dagar. Enligt Rädda barnen strider detta agerande inte enbart mot utlänningslagen utan också mot FNs barnkonvention. Herr talman! Många asylsökande har skäl att få stanna i vårt land. Andra asylsökandes skäl är inte starka nog. Varje fall bedöms enskilt. Trots detta kan misstag ske. Jag menar att det i osäkra fall är bättre att fria än fälla. T.ex. bör stor försiktighet anmodas när det gäller utvisning av iranier som tidigare har varit aktiva inom motståndsrörelsen Mujaheddin och som har sökt asyl i Sverige. Sedan juni 1981, då demonstrationer senast tilläts i Iran mot de svåra förhållandena och brott mot mänskliga rättigheter, har 150 000 personer fängslats. 90 % av de fängslade tillhörde motståndsrörelsen Mujaheddin. 90 000 har sedan samma tidpunkt avrättats, och 90 %av dessa 90 000 har också tillhört Mujaheddin. Som Karl-Göran Biörsmark nämnde utvisades så sent som i oktober i år en Mujaheddinanhängare. Och enligt uppgifter som jag har fått fängslades han vid hemkomsten. Det är därför angeläget att vi från svensk sida verkligen bringar klarhet i detta fall och inte fortsätter att utvisa iranier som säger sig tillhöra Mujaheddinrörelsen utan att vi har säkra bevis på att de inte riskerar livet vid återkomsten till Från centerns sida har vi motionerat om att det är viktigt att FNs granskning av situationen i Iran fortsätter och effektiviseras. Eftersom FNs särskilda representant skall få besöka Iran en tredje gång, och eftersom Röda korset nu skall få besöka fängelser i landet, har vi i utskottet nöjt oss med att det inte nu fordras några ytterligare uttalanden från utskottets sida. I går fick jag emellertid veta något som gör mig ytterligare orolig för fängslade iraniers liv. Inför Röda korsets besök i fängelserna håller nu flera politiska fångar på att förflyttas från fängelserna till olika lägenheter eller mindre fängelser för att gömmas undan inför besöket. Samtidigt avrättas fångar på olika håll i landet för att dessa inte skall kunna vittna inför Röda korset. Det finns all anledning att vi noga följer utvecklingen i Iran på området för mänskliga rättigheter och protesterar i olika sammanhang mot situationen i landet. I grannlandet Irak är situationen inte mycket bättre för dem som är oppositionella mot regimen. Framför allt är det kurderna som har det svårt nu. Den internationella bojkotten mot Irak fortsätter, vilket gör det svårt för civilbefolkningen att klara de vardagliga behoven. Men för att förvärra situationen ytterligare för kurderna i Irak bojkottar Saddam Hussein kurderna när det gäller bensinoch matleveranser. Dessutom sker nya anfall mot de kurdiska områdena, och en ny flyktingkatastrof är på väg att inträffa i bergen mellan Irak, Iran och Turkiet. Hundratusentals kurder är på flykt igen till följd av den irakiska arméns förnyade anfall under de senaste två månaderna. Många kurder beräknas dö till följd av vinterkyla, brist på mat och direkt förföljelse. Sverige måste fortsätta att ge humanitärt bistånd under vintermånaderna, men framför allt försöka förmå FN att stanna inom området för observationer men även för vidare biståndsinsatser. Herr talman! I november 1975 utropades det självständiga Östtimor. I december samma år invaderades landet av Indonesien. Åren sedan dess har präglats av försvinnanden, tortyr och massmord. I en Amnestyrapport 1985 uppskattar man att en tredjedel av befolkningen dödats sedan invasionen. Indonesien har under de senaste månaderna trappat upp våldet mot befolkningen på Östtimor. Indonesisk militär har genomfört massakrer på civila. Vittnen till det inträffade har undanröjts. Indonesiens överbefälhavare hotade häromdagen att krossa alla som försöker bryta loss något territorium från den indonesiska centralmaktens kontroll. Sverige har i Europarådet ställt sig bakom en resolution angående Östtimor. Resolutionen uppmanar medlemsstater, som har ekonomiska band med Indonesien, att utöva påtryckningar i syfte att stoppa alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Resolutionen uppmanar också till livsmedels och hälsobistånd till Östtimor. Vi måste från svensk sida nu leva upp till resolutionen. Vapenexport från Sverige förekommer inte längre till Indonesien. Däremot är det osäkert om vissa reservdelar till försvaret fortfarande exporteras till Indonesien. Om detta skulle var fallet bör även dessa leveranser omedelbart stoppas mot bakgrund av de senaste indonesiska övergreppen. Biståndsmedel bör i ökad utsträckning kanaliseras direkt till det timoresiska folket för livsmedels och hälsoinsatser. Centern har under flera år motionerat om att Sovjetunionen -- det är osäkert vilka länder som nu tillhör den unionen -- borde bistå med minröjning, minkartor och annan information angående minorna. Det behövs i röjningsarbetet i Afghanistan. Bl.a. behövs information om vilken typ av minor som använts och hur dessa desarmeras. Först i år har vi fått gehör för vikten av detta krav, och utskottet understryker nu vikten av att Sovjetunionen bistår vid minröjningen, inkl. tillhandahåller de eventuella minkartor som finns. Detta gläder naturligtvis oss i centern. Ett annat krav som vi också har fått gehör för i utskottet i år efter flera års tidigare motionerande utan gehör är kravet på en FN-kommissarie för mänskliga rättigheter. I tidigare betänkanden har det konstaterats att det inte funnits några förutsättningar för att få gehör vare sig för ett nytt FN-organ finansierat över den reguljära budgeten eller för en ny funktion inom FN på detta område. Men i år finner utskottet förslaget om en FN kommissarie för mänskliga rättigheter vara av bestående intresse. Ett förverkligande av förslaget bör ske när finansiella förutsättningar föreligger, påpekar utskottet. Det är en klar attitydförändring jämfört med tidigare år. Det är också ett steg i rätt riktning. Att centerns motionskrav behandlats så positivt i det betänkande som vi i dag skall fatta beslut om är självfallet glädjande. Det visar att det många gånger krävs upprepningar och tålamod för att man skall komma så långt att en idé vinner gehör. Likaså krävs det att man ideligen påtalar förhållandena och visar uthållighet i det här arbetet. Det gäller också att det görs fortsatta ansträngningar för att antalet brott mot de mänskliga rättigheterna på vår jord skall minska. Det är ju något som vi alla här önskar och eftersträvar. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.